Både administrationen och samarbetet med mottagarländerna har fått ökad stadga. Det visar det faktum att någon genomgripande omprövning av SIDA:s organisation inte befunnits nödvändig, varken i biståndspolitiska utredningen eller i den särskilda proposition beträffande u-landsinformation och biståndets organisation som framlagts för riksdagen och som kommer att behandlas om några veckor här i kammaren. Den grundläggande enigheten om de stora linjerna i biståndsoch u-landspolitiken bör åtföljas av en intensiv sakdebatt. En sådan har vi nu under flera år haft om länderkoncentration, avveckling av bistånd, former för industriellt samarbete med u-länderna, utformningen av vår handelspolitik gentemot u-länderna, värdet av samarbete med världsbanken och IDA etc. De debatterna fortsätter med dagens betänkande från utrikesutskottet, och jag yrkar på alla punkter bifall till utskottets hemställan. I alla anslagsfrågor innebär utskottets hemställan ett bifall till propositionen. Enighet råder mellan alla partier om en ökning av de totala biståndsanslagen med 500 milj.kr. från 3 870 milj.kr. till 4 370 milj.kr.

Med illa dold förtjusning gjorde sig Allan Hernelius lustig över att meddelandet till utskottet inte stämmer med vad det står i propositionen 150. Jag vill bara till honom säga: I den propositionen är det tryckfel i fråga om årtalet. Propositionen om de här 45 miljonerna kommer att framläggas i vår inom kort. Det betyder att biståndsbudgeten föreslås uppgå till 4 415 milj.kr. för budgetåret 1979/80. Det motsvarar något mer än innevarande budgetårs nivå på 1,014 96 av BNP. Med det här ligger Sverige i fråga om biståndsanslag högre än något annat OECD-land. Närmast följer Nederländerna och Norge — 1977 med 0,84 resp. 0,82 96 i utbetalningar. Den genomsnittliga andelen inom samtliga OECD länder sjönk tyvärr från 0,33 till 0,31 96 det året, beroende på att flera viktiga länder, t.ex. Västtyskland, Japan och USA, låtit sina anslag stagnera på ett uppseendeväckande -— för att inte säga skandalöst — sätt. Här måste Sverige fortsätta att höra till dem som pläderar för ett internationellt omtänkande. Som McNamara visat skulle enbart en ökning av de här tre nämnda ländernas bistånd upp till de övrigas medeltal betyda en ökning totalt med en fjärdedel. Det blir alltmer tydligt att en i varje land planerad långsiktig ökning, som har full politisk uppbackning, är den naturliga metoden att bryta nuvarande tendens till stagnation. Avsaknad av sådan planering kommer att drabba de fattigaste u-länderna hårt, eftersom de inte kan räkna med att i någon väsentlig grad attrahera resursöverföringar i annan form. I det perspektivet är det inte betydelselöst vad vi själva tillsammans med likasinnade länder gör. Enprocentsmålet bör vara ett golv och inte ett tak för våra biståndssatsningar. Även under kommande år måste biståndet överstiga enprocentsnivån och utgöra en växande andel av vår produktion. Till betänkandet är fogade 16 reservationer. Sju av dem kommer från moderaterna, som tycks ha lust att markera sin opposition nu när de inte längre är bundna av samregerandets lojalitet. En fördel med detta är att vi får en rejäl debatt om Vietnam — en fråga som jag återkommer till. Oroande är emellertid intrycket att moderaterna nu är beredda att smeka de biståndströtta och oreflekterat biståndskritiska medhårs och att de är betydligt mindre intresserade av att upplysa om svårigheterna med och komplexiteten av allt u-landsarbete. Socialdemokraterna har avgivit sex reservationer. I flera av dem föreslås detaljjusteringar i budgeten som saknar annat än formell betydelse. I fråga om Kap Verde och Angola, där majoriteten följer SIDA:s förslag om 23 resp. 70 milj.kr., vill man lägga på 5 resp. 10 milj.kr. Eftersom majoriteten ställer i utsikt extrainsatser med katastrofmedel, är skillnaden verkligen liten. Detsamma gäller den höjning av katastrofanslaget som socialdemokraterna föreslår och som ungefär motsvarar den höjning regeringen nu aviserat skall komma i kompletteringspropositionen. De tre centerreservationerna innebär inga väsentliga meningsskiljaktigheter i förhållande till majoriteten. På de punkterna vill jag hänvisa till vad Ylva Annerstedt kommer att säga liksom också till de i enighet fattade besluten förra året med anledning av den principproposition som trepartiregeringen då framlade. Vi skall inte blunda för att just i fråga om biståndsoch u-landspolitik kan vårt agerande få effekt också för andra länder. Tag frågan om skuldavskrivningarna för de fattigaste länderna, där det svenska initiativet hösten 1977 medverkade till att bryta isen i det tröga förhandlingsläge som uppstod efter CIEC-förhandlingarna! Bl. a. Storbritannien, Västtyskland, Holland, Finland och Danmark har nu följt efter. Sammanlagt har beslut om avskrivningar på inemot 20 miljarder kronor fattats. Sverige var också först i västvärlden att humanitärt stödja befrielserörelserna i södra Afrika över statsbudgeten. Andra länder har nu följt efter, och inom FN och dess fackorgan har liknande bistånd börjat lämnas. Dessa ansträngningar att ge de grupper som kommit i kläm genom rasdiskrimineringspolitiken en chans till utbildning och människovärdigt liv kan få stor materiell och symbolisk betydelse. I årets budget vill regeringen öka kvaliteten på biståndet genom att minska andelen bundet bistånd. Eftersom vi vet att bundet bistånd medför nackdelar för u-länderna, i form av fördyringar, ökad byråkrati och minskade möjligheter att nå fattiga grupper, vore det en vinst att nå en internationell överenskommelse om avbindning. Den gest regeringen nu gör har alltså ett värde i sig, och man bör hålla i minnet att den inte betyder att en mindre andel av biståndet används för upphandling i Sverige. Den gör också det nya svenska avbindningsinitiativet i DAC mer trovärdigt, eftersom vi visar vägen för andra givarländer. Tyvärr motsätter sig moderaterna den sänkningen, och jag vill säga med dåliga argument. De hävdar att sänkningen får negativa konsekvenser för svensk ekonomi, vilket sannerligen ingen har kunnat bevisa. De säger att sänkningen försvårar en framtida ökning av biståndet vilket måste betvivlas, eftersom ökningen av upphandlingen i Sverige under senare år snarare tycks hänga samman med biståndets volym än med andelen formellt bundet bistånd. Upphandlingen i Sverige är mycket större än det bundna biståndet — i dag förmodligen 50 96 av biståndsanslaget. I fråga om de internationella biståndsprogrammen finns knappast några meningsmotsättningar i betänkandet. Enhälligt avstyrks kommunisternas traditionella begäran att Sverige skall gå ur Världsbanken. Ett svenskt utträde skulle minska våra möjligheter att påverka bankens politik, t.ex. beträffande IDA:s långivning. Det skulle minska IDA:s möjligheter att tillhandahålla u-länderna kapital på mjuka villkor och hänvisa dem till de kommersiella bankernas hårdare villkor. Är det det kommunisterna vill? Speciellt skulle ju det drabba de fattigaste u-länderna. Just därför att IDA och Världsbanken utgör den viktigaste internationella källan för obunden kreditgivning vill vi från svensk sida förorda en betydande ökning av IDA:s resurser för den kommande påfyllnadsperioden. Det gör vi i medvetande om att detta får stor betydelse för den samlade resursöverföringen till de fattigaste länderna. Vi har emellertid samtidigt förklarat att vi önskar minska den svenska andelen. Troligen kommer det svenska bidraget ändå i absoluta tal att öka. Socialdemokraterna återkommer även i år — vi hörde det från Anna Lisa Lewén-Eliasson — med ett överbud i fråga om FN:s kapitalutvecklingsfond. Man vill utöver den höjning på 5 milj.kr. som regeringen föreslagit lägga på ytterligare 15 milj., dvs. fördubbla anslaget. Redan med nuvarande andel är Sverige fondens näst största bidragsgivare efter Holland. Vi svarar för 23 96 av det totala bidraget, och det är utan tvivel tillräckligt för att visa andra bidragsgivare att vi tycker fonden fyller ett viktigt behov och är värd att stödja. Budgeten har i år en ännu mer markerad södra-A frika-profil. Sammantaget ökas här satsningarna på enskilda länder med ca 150 milj.kr. De största ökningarna sker, förutom i Tanzania, i Mogambique och Zambia, de två frontstater som fått bära de största påfrestningarna i form av attacker och flyktingar söderifrån under den alltmer tillspetsade konfliktsituationen i södra Afrika. Till detta kommer att stödet till flyktingar och befrielserörelser stiger från 85 till 120 milj.kr. De finansiella landramar som regeringen föreslår överensstämmer med SIDA:s, med undantag för vissa nedskärningar för mottagarländer i Asien — Bangladesh, Indien, Pakistan och Vietnam. Samtliga föreslagna landramar har tillstyrkts av utskottet. I fråga om landramarna finns emellertid meningsmotsättningar beträffande flera länder. Den viktigaste berör Vietnam, där moderaterna med hänvisning till att Vietnam invaderat Kampuchea och att de mänskliga rättigheterna allvarligt kränkts vill halvera biståndet, dvs. skära ned landramen till 200 milj.kr. 7 Jag tillhör dem som har funnit många av rapporterna i internationell press om övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter i Vietnam oroande. Det gör jag mot bakgrunden av min uppfattning att personliga frioch rättigheter för människorna i u-länderna är lika åtråvärda som hos oss. Vi vet emellertid också att den ekonomiska, sociala och politiska situationen i många u-länder gör det svårt att förverkliga en i västerländsk mening fungerande demokrati.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 Utvecklingssamarbete innebär också att vi ikläder oss ett moraliskt ansvar”, ett uttalande som även Allan Hernelius var med på förra året. I fortsättningen talas i samma betänkande om att ”det kan ske så grundläggande förändringar i ett mottagarlands politik att det blir aktuellt att avbryta biståndet”. I den kategorin placerar inte moderaterna Vietnam, eftersom man inte förordar ett avbrytande av biståndet. Över huvud taget kan man fråga sig, om några större förändringar på den mänskliga rättighetssidan ägt rum i förhållande till tidigare i Vietnam. Både Vietnams militära intervention i Kampuchea och Kinas angrepp på Vietnam har ju Sverige klart tagit avstånd från. De händelserna och de uttalandena förändrar inte de grundläggande förutsättningarna för utvecklingssamarbetet. Abrupta nedskärningar strider bjärt mot huvudprincipen i allt välplanerat bistånd, långsiktigheten. Här rör det sig om angelägna satsningar för ekonomisk och social utveckling i ett land som blivit svårt härjat under årtionden av krig. En halvering av ramen skulle kraftigt försvåra och fördröja pågående projekt. Det skulle omöjliggöra nya insatser eller sådana insatser som kan garantera att de pågående insatserna blir färdiga och effektivt tagna i drift. Liksom regeringen anser utskottsmajoriteten driftstöd under ett övergångsskede motiverat vid de tre olika Vietnamprojekten. Det skulle enligt min uppfattning strida mot all logik att t.ex. i Bai Bang, efter det att investeringen är gjord, vägra att bistå vietnameserna med att skaffa sig den teknik som behövs för att kunna utnyttja investeringarna effektivt. Det skulle innebära risk för en oförsvarlig kapitalförstöring, Allan Hernelius. Av dessa skäl är det som utskottsmajoriteten tillstyrker en landram på 400 milj.kr. Skillnaden till centern i den här frågan är marginell. Centerpartisterna föreslår en landram på 380 milj.kr. och vill därutöver använda 20 milj.kr. för humanitär hjälp. Det kan noteras att inte heller utskottet utesluter att en viss del av landramen kan gå till humanitär hjälp. Just fallet Vietnam visar hur svårt det skulle vara att tillämpa moderaternas krav på att avbryta biståndet till mottagarländer som bedriver anfallskrig eller motsvarande. Detta krav må vara populärt i biståndskritiska kretsar, men det är ohanterligt i praktisk biståndspolitik. Det skulle leda till att vi använde biståndet som utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Jag tycker inte att Allan Hernelius kunde förklara bort det. Den principen har alltid varit främmande för svensk biståndspolitik. Vi har ofta funnit anledning att kritisera andra givarländer för att de följt en sådan politik, och ändå menar Allan Hernelius att vi nu skulle följa efter! Över huvud taget går det inte, enligt min mening, att lyfta fram ett enda kriterium vid avveckling av bistånd. Det behövs en helhetsbedömning — och det begriper nog i själ och hjärta även moderaterna. Allan Hernelius tog också upp Cuba och Etiopien, och låt mig säga att i fråga om Cuba har moderaterna i riksdagen stött samma förslag som folkpartiet och centern och kommer också av allt att döma att göra det efter den här debatten. Oss emellan råder det enighet om att biståndssamarbetet skall vara avslutat för Cuba i och med nästa budgetårs utgång. I fråga om Etiopien har moderaterna inget annat anslagsyrkande än regeringens. Trots svårigheter har de svenska insatserna kunnat genomföras. Just med hänsyn till situationen i landet har anslagsbeloppet här i flera år legat stilla på samma nivå — 70 milj.kr. Även i år uttalar utskottet att den bristande respekten för mänskliga rättigheter inger fortsatt oro, och man utgår ifrån att svenska regeringen nära följer utvecklingen i landet. Vidare upprepar utskottet även i år i enighet att en strävan bör vara att på sikt åstadkomma en större koncentration av de svenska biståndsinsatserna med avseende på länder och ändamål i biståndet. Man upprepar biståndspolitiska utredningens uttalande att kretsen av länder endast bör förändras med stor försiktighet. Man pekar på SIDA:s nyckelroll när det gäller att sammanställa material för att underlätta en kontinuerlig översyn av länderkretsen och av biståndets fördelning och innehåll. Detta blir ingen lätt uppgift, eftersom åsikterna går isär beträffande vilka länder som skall drabbas av nedtrappning eller av avveckling. En översyn beställs nu för samtliga mottagarländer; först därefter vill utskottet ta ställning till de förslag om nedtrappningar som framförts beträffande Lesotho, Kenya och Swaziland. De tidigare besluten om avveckling av biståndet till Cuba och Tunisien verkställs planenligt, om riksdagen fattar de beslut majoriteten förordar. Det innebär att biståndet till Cuba alltså avslutas med utgången av nästa budgetår, och för Tunisien planeras bistånd t.o.m. det därefter följande budgetåret. Om till detta läggs avvecklingen av biståndet till Portugal, så är vi nere i 17 mottagarländer. Många är de tecken som tyder på att det blir svårt att uppnå någon större ytterligare koncentration. De socialdemokratiska reservationerna om Cuba, där man förordar fortsatt bistånd till det landet, och om insatser i Jamaica och Dominikanska republiken, till vilka länder man vill anslå 15 milj.kr. vardera i bistånd, är färska exempel på hur svårt det är att vara konsekvent och hur lätt ett förslag kan ta bort effekten av ett annat. Då är utskottsmajoriteten mera konsekvent, som förordar att Sveriges samarbete med de demokratiska länderna i det karibiska området byggs ut främst inom det bredare samarbetets ram. Därigenom får samarbetet en form som inte är underkastad koncentrationsprincipen och som inte heller har samma stränga inriktning på fattiga länder och grupper. Detta bör kunna gälla även andra länder än de båda länder som förordats i s-motionen,t.ex. Costa Rica. För att täcka in sina ökningar inom totalramen vill socialdemokraterna dels ta i anspråk reservationsmedel, dels hålla anslaget till Särskilda program oförändrat — dvs. man förordar en minskning i förhållande till regeringsförslaget från 175 till 145 milj.kr. Det är en gammal animositet mot de särskilda programmen som socialdemokraterna här håller fast vid — en inställning som är svårförståelig. Den här biståndsformen utgör ett värdefullt komplement till det landprogrammerade biståndet. Insatserna sker oftast i samarbete med FN-organ och andra internationella organisationer och avser för utvecklingsarbetet strategiska områden, där de internationella organens egna insatser är otillräckliga. Varför skulle inte Sverige kunna spela en pionjärroll också på det här området? Herr talman! Så några ord om det bredare perspektivet — u-landspolitiken. I propositionen ingår ett utförligt avsnitt som belyser de olika ämnesområden som utgör viktiga delar av våra relationer med u-länderna. Jag tror det är ett viktigt steg — detta att ge en samlad redogörelse för verksamheter utanför och delvis även innanför det reguljära biståndsprogrammet, som har betydelse för u-landspolitiken. Därmed underlättas den sammanvägning av u-ländernas krav med våra egna intressen som måste utgöra grunden i all aktiv u-landspolitik. Speciell betydelse får utformningen av den svenska näringsoch handelspolitiken, eftersom det är på dessa områden som det finns särskild anledning att räkna med intressemotsättningar. Inte ens under de senaste årens allvarliga hot mot sysselsättningen inom den svenska skooch textilindustrin kan man hävda att svårigheterna huvudsakligen skapats genom import från u-länder, även om konkurrensen från dessa länder ökar. Ett antal studier har visat att u-landsimport förorsakar betydligt mindre arbetslöshet än den nya teknik som introduceras i i-länderna för att öka produktiviteten. McNamara refererade i ett tal förra året till en studie i Västtyskland. Denna studie berör perioden 1962-1975 och visar att för varje arbetslös som u-landsimporten skapade förlorade 48 andra jobbare sina jobb på grund av den teknologiska utvecklingen. McNamara betonade också det ömsesidiga intresset av ökad handel, eftersom exporten till u-länderna skapar betydligt fler jobb i i-länderna än de som går förlorade på grund av u-landsimport. Den insikten bör också ha betydelse för vår positiva inställning till insatser för att utveckla u-ländernas industrikapacitet. Detta är ett område där insatser kan ta många former, både inom det reguljära biståndet och utanför detsamma. För att vi skulle kunna föra en aktiv politik på det här området, som svarar upp mot de många önskemålen från mottagarländerna, skapades för ett år sedan ett nytt instrument, fonden för industriellt samarbete med u-länderna, SNEDFUND. Fonden har varit i verksamhet under ett halvår, och redan föreligger ca 40 olika förslag till insatser, varav flertalet avser programländerna. Beslut om den första investeringen, avseende produktion av godsvagnar i Tanzania, där den svenska intressenten är det statliga Kalmar Verkstad, beräknas bli fattat redan i maj månad. Även i år opponerar socialdemokraterna mot fonden, trots att verkligheten så tydligt vederlagt deras dogmatiskt färgade argument mot den. Det är inte så att några länder tvingas till investeringar — det är våra mottagarländer som önskar göra dessa investeringar. Det är inte storföretag utan mindre och medelstora företag som skapas med fondens medverkan. Genom fonden skapas nya företag i form av joint ventures, genom den aktiveras teknik, personal och kapital i olika svenska företag i u-länderna. Den verksamheten, som svarar mot ett så uppenbart behov, kan inte ersättas genom de samarbetsavtal som socialdemokraterna föreslår. Det finns i och för sig inget motsatsförhållande mellan å ena sidan samarbetsavtal och å andra sidan fonden; tvärtom utgör fonden ett viktigt komplement till samarbetsavtal. Slopar man fonden efter det genomslag den nu fått, då gör man det av några svårförståeliga ideologiska skäl — inte av hänsyn till u-ländernas intresse.

Herr talman! David Wirmark var bekymrad över att moderaterna enligt hans mening var på väg från samförståndet i trepartiregeringen i biståndsfrågor. Jag vill först säga David Wirmark att det faktiskt har hänt en del i dessa frågor, sedan det föregående årets biståndsproposition framlades i januari 1978. Det har hänt en del i Kampuchea. Det har hänt en del beträffande Vietnam som krigförare. Och det har hänt en del även i andra områden i världen. Dessa överväganden ligger till grund för att moderaterna har ställt sig bakom de önskemål som finns i årets partimotion. Det har också hänt det, att den svenska regeringen har förklarat sig villig att medverka till bidrag till drift av Bai Bang. Detta faktum förelåg inte föregående år. Det har också föranlett ett skärpt ställningstagande från vår sida, då vi förmenar att till de pengar som redan lagts ned i detta projekt icke skall komma nya. Det är inte så, som David Wirmark säger, att moderaterna vill vägra vietnameserna att utnyttja anläggningen. Tvärtom — vi vill självfallet att de skall få nytta av anläggningen, men vi vill inte att Sverige skall ikläda sig nya förpliktelser för lång tid framåt och till hundratals miljoner kronor. Behöver vietnameserna hjälp kan de få den på kommersiell väg. Det land som har råd att föra krig bör också kunna betala driften av den anläggning man har fått i gåva. Sedan vill jag tillägga en annan sak. Det meddelas nu att formuleringen i tilläggspropositionen, nr 150, om att förslag om en ökning av biståndsanslaget med 45 milj.kr. skall framläggas vid 1979/80 års riksmöte är resultatet av ett tryckfel. Detta stämmer inte med de meddelanden som utrikesutskottet fått tidigare från departementet. Vi har inte svårt att förstå att ett tryckfel kan uppstå — sådant händer. Men vad vi har svårt att förstå är att under den tid som gått sedan propositionen framlades ingen underrättelse om detta fel lämnats utrikesutskottet eller riksdagens enskilda ledamöter. Propositionen framlades i torsdags för varje enskild riksdagsman. Den är daterad tidigare, den 23 april, men tryckfelet är icke rättat. Hur står det egentligen till i regeringskansliet? Vilken ordning råder i budgetdepartementet resp. utrikesdepartementet, när sådant här kan förekomma? Omedelbart när tryckfelet upptäcktes borde naturligtvis utskottet och riksdagens ledamöter ha underrättats. Meddelandet borde icke ha kommit genom ett inlägg här från talarstolen. Herr Wirmark sade att jag gjort mig lustig över tryckfelet. Anspråken på lustigheter är tydligen mycket olika i olika partier. Men det borde väl inte vara någon skiljelinje att vi skall ställa krav på något som skall kallas lustighet. Mitt inlägg var i varje fall inte avsett som någon lustighet och var det inte heller.

Herr talman! David Wirmark började sitt anförande med att säga att 1970-talet karakteriserats av en bred samstämmighet i synen på biståndsfrågorna. Det kan finnas anledning att hålla med honom till en del i den uppfattningen. Men jag tycker nog å andra sidan att den diskussion som vi redan har hunnit ha här i dag inte precis bevisar att så är förhållandet. Allan Hernelius började ju också sitt anförande med att tala om att han representerade en grupp för sig. I dessa frågor har moderaterna representerat en grupp för sig, och det är väl ganska tydligt att man gör så även nu. Meningssamstämmigheten är väl sålunda en smula splittrad. David Wirmark var glad över att propositionen på alla punkter vunnit utrikesutskottets bifall. Jag avslöjar väl inte någon hemlighet om jag säger att det behövdes ganska stark press för att få folkpartiet självt att hålla fast vid alla punkter. Den punkt som man hade svårast att hålla fast vid gällde just Vietnamfrågan. Jag tycker att detta skall vara klart. Jag säger det därför att det för vårt parti inte varit någon som helst svårighet att som situationen nu är följa det förslag som fanns i propositionen — mot det hyste vi inga betänkligheter. Moderaternas inställning till Vietnam är känd sedan tidigare och deras uppfattning nu är bara ett fullföljande av den tidigare linjen. David Wirmark karakteriserar våra särskilda förslag, vilka naturligtvis är byggda på en prioritering och politisk bedömning, som överbud eller bagateller. Det gäller våra förslag om att höja biståndet till Angola och Kap Verde och att höja katastrofanslaget med den inriktning som jag angivit. Det gäller vårt förslag om ytterligare medel till FN:s kapitalutvecklingsfond. Vi gör inte detta på en höft utan vi gör den bedömningen av FN:s kapitalutvecklingsfond att vi gillar verksamhetens inriktning. Det är en verksamhet där u-länderna i hög grad själva har inflytande. Det är alltså en kapitalkälla, som vi tycker skall stödjas från Sveriges sida. Vad beträffar de särskilda programmen föreslår vi inte att dessa skall upphöra. Men nog är det ganska underligt att vi skall behöva lägga ned så mycket pengar för att få till stånd en vettig uppläggning och ett bra samarbete med FN:s fackorgan på särskilda områden. Till dessa fackorgan ger vi från vårt land så stort bistånd att vi borde kunna påverka denna verksamhet utan att senare behöva avsätta särskilda pengar för detta i den utsträckning som David Wirmark förespråkar.

Herr talman! David Wirmark tog upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Vietnam och uttryckte sin oro över att invånarna där förtrycks. Jag tror inte, David Wirmark, att Vietnam är rätta landet att anklaga för att åsidosätta de mänskliga frioch rättigheterna. Men naturligtvis är dessa rättigheter viktiga, och man måste slå larm var än i världen dessa förtrycks. Men om nu David Wirmarks engagemang skall tas på allvar, bör man också få höra vad David Wirmark anser om dessa rättigheters existens i Indien, Bangladesh och Kenya, där bevisligen tusen och åter tusen politiska fångar försmäktar i fängelserna. Jag vill också fråga vad David Wirmark anser om förhållandena i Pakistan. Det är också ett av våra mottagarländer. Jag hade i och för sig inte några större sympatier för Ali Bhutto men jag reagerar våldsamt mot det sätt på vilket han, hans familj och hans anhängare behandlades i Pakistan. Jag reagerade mot avrättningen av Ali Bhutto. De anklagelser som riktades mot honom byggde på falska och oerhört lösa grunder. Vad anser David Wirmark om Tunisien och alla de fackliga och politiska ledare som i dag har kastats i fängelse? De sitter nu och försmäktar i tunisiska fängelser. Det enda brott de begått är att ha slagits för den fackliga rörelsens frihet utan inblandning från en massa makthavare. Detta har renderat dem långvariga fängelsestraff. Rättegångarna mot dem har där genomförts med hjälp av ovanligt fula metoder, där hemliga polisen provocerat fram vissa händelser, vilka tagits som intäkt för att få slå till mot fackföreningsrörelsen där. Om vi skall acceptera David Wirmarks engagemang för de demokratiska frioch rättigheterna, tror jag att det är viktigt att vi här får höra vad han anser om de exempel som jag tagit upp. Kanske skulle det då också vara bra om David Wirmark kunde tala litet mera i klartext om på vilket sätt Vietnam trampat på de demokratiska frioch rättigheterna. På vilka uppgifter bygger David Wirmark sitt påstående?
Herr talman! Till herr Hernelius vill jag säga att det ändå är så att den inställning moderaterna har redovisat i utskottsbetänkandet och i den här debatten tyder på att moderaterna är ganska klart på väg mot en mer markerad oppositionsställning i biståndsfrågorna, och jag beklagar det. Jag tycker att moderaterna både när det gäller bundet bistånd och när det gäller frågan om avbrytande av bistånd till krigförande land spelar på opinioner som ärlitet farliga. Herr Hernelius måste väl ändå själv veta att man inte på detta sätt kan lyfta fram ett enda kriterium. Moderaterna kan inte ens själva i fråga om de exempel de ger på krigförande land dra slutsatsen att biståndet skall avbrytas. Man nämner Etiopien, Vietnam och flera andra länder, men i inget av dessa fall har moderaterna föreslagit ett verkligt avbrytande av biståndet. Jag tycker att det är att lura opinionen litet grand. Vad så beträffar anslaget till driften av Bai Bang vill jag bara säga att vad moderaterna förordar är att en bila skall gå ned för Bai Bang när investeringen är färdig. Moderaterna föreslår själva 200 milj.kr. i bistånd. Om nu vietnameserna begär att få bidrag till driften av Bai Bang inom de 200 miljonerna, så säger moderaterna nej. Det blir en ny form av biståndsplanering, om man skall fullfölja era intentioner på den här punkten. Landprogrammeringen blir helt slagen till spillo. Till Anna Lisa Lewén-Eliasson vill jag säga att jag aldrig tvekade om de 400 miljonerna till Vietnam. De långa diskussioner som vi hade i utskottet beträffande Vietnam rörde skrivningarna på andra punkter, och jag gjorde ett försök att skapa en ännu större majoritet genom att få upp centern till en landram på 400 miljoner. Men det omöjliggjordes genom att socialdemokraterna inte ville låta tala med sig. Vad beträffar kapitalinvesteringsfonden vill jag medge att det finns en meningsskiljaktighet i sak. Det kanske inte bara är en bagatell. Jag tycker att en svensk andel på 23 96 är tillräcklig. Skulle vi gå med på socialdemokraternas förslag skulle vi komma att ligga skyhögt över den andelen. Det kan inte vara rimligt att vi skall vara så stora i ett internationellt organ. Till Bertil Måbrink vill jag till slut säga att jag i fråga om Vietnam baserar min oro för situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna på de uppgifter som förekommit i internationell press, även vänsterpress. Läs Nouvel Observateur! Läs där de redogörelser som flyktingar från Vietnam lämnat. Det är från Vietnam de stora flyktingskarorna i dag kommer, inte från de andra mottagarländer som Bertil Måbrink nämnde.
Herr talman! David Wirmark säger å ena sidan att vi bryter oss ut ur enigheten och å andra sidan att vi inte drar konsekvenserna och yrkar avslag på någonting. Båda påståendena är felaktiga. Vad vi däremot förfäktar är att man skall dra konsekvenserna av inträffade händelser. Det vill vi göra beträffande Vietnam, inte så att vi vill ha ett omedelbart avbrytande av biståndet — vi vill inte att projekteringen av sjukhusen skall upphöra — men så att vi inte skall ta på oss nya åtaganden, förrän läget är överblickbart och vi fått veta om Vietnam har dragit tillbaka sina trupper från Kampuchea. Det var ett exempel. Beträffande Etiopien är det på samma sätt. Vi kommer att rösta för anslag till Etiopien, men vi vill ha det villkoret att vi först skall få reda på förhållandena när det gäller de mänskliga rättigheterna. David Wirmarks inställning är att Sverige skall trampa vidare vad som än händer. Vad som än sker, skall ingenting rubba fastslagna landramar osv. Vi vill dock fastställa en landram, som ger oss möjlighet till översyn och granskning, och vi vill därmed också markera vårt ogillande av Vietnams krigföring. Vi har fördömt Vietnams anfall på Kampuchea, säger David Wirmark. Det är riktigt. Men vad spelar detta fördömande för roll, när det enligt regeringens förslag skall åtföljas av ständigt nya och större checker, ständigt nya åtaganden och ständigt nya förpliktelser. Vi vill inte låta bilan gå för projektet Bai Bang säger David Wirmark. Nej, det vill ingen. Men vi vill däremot att vietnameserna själva, nu när de har fått en sådan gåva, skall kunna stå för driften. Sverige bör i fortsättningen inte ta på sig ansvaret även för denna del av verksamheten i Bai Bang. David Wirmark säger att man inte vill bygga på ett enda kriterium, nämligen krig. Nej, men David Wirmark måste väl ändå medge att det är ett mycket väsentligt kriterium, om svenska skattebetalare skall betala biståndspengar till ett land, som dragits in i en penningslukande krigföring, och Sverige därmed ger indirekt stöd åt denna krigföring och detta lands utrikespolitik. Sverige har inte ensamt gjort sådana reflexioner. David Wirmark vet mycket väl att ett stort antal länder har avbrutit eller minskat sitt bistånd till Vietnam under påverkan av vad som där har skett. Vi moderater står alltså inte ensamma på något sätt, när vi vill dra ned biståndet för att möjliggöra en landram, som ger oss handlingsfrihet i fortsättningen.
Herr talman! Vad vi socialdemokrater aldrig riktigt kunde förstå i David Wirmarks bemödanden att finna någon sorts gemensam linje i utrikesutskottet på bekostnad av propositionens klara yrkanden var ändamålet med denna kringgående rörelse. Jag uppfattar inte centerns ställningstagande i dag till denna fråga annat än såsom ett sätt att komma ifrån en svår politisk fråga genom att på något vis ta en annan ställning än propositionen och utskottet. Den linje som utskottet valde efter en socialdemokratisk press på folkpartiet var den enda rimliga. Vi står fast vid våra åtaganden i Vietnam. Jag begärde ordet också för att få säga några ord om översynen av ländervalet. Det är alldeles klart som David Wirmark sade att det inte är någon lätt fråga. Det gäller att land för land pröva om resultatet av vårt samarbete, i många fall under en följd av år och i en del fall under en kortare tidrymd, har stämt med våra målsättningar och intentioner när samarbetet startades. Naturligtvis kan man få lov att dra negativa konklusioner av en sådan genomgång. Vi förutsätter emellertid att SIDA skall ha möjlighet att lägga fram ett material, som är så fullständigt att regeringen med detta såsom grund kan göra en utvärdering och komma till riksdagen med förslag. Därför, Bertil Måbrink, kommer det förslag som vi i år har lagt fram om Kenya självfallet att prövas i det sammanhanget precis som när det gäller alla andra länder. Vad vi i år har gjort är att vi i enighetens namn i utskottet inte har drivit några yrkanden utan avvaktar denna materialinsamling och den samlade bedömningen av programländer.

Herr talman! Jag vill bara notera David Wirmarks tystnad när jag efterlyste äktheten i hans engagemang för de demokratiska frioch rättigheterna. Sedan tror jag att David Wirmark bör vara en aning försiktig med att åberopa ”internationella uppgifter” om att de mänskliga frioch rättigheterna i Vietnam förtrycks. Enligt en sådan uppgift — låt mig nämna det — skulle madame Binh, som spelade en framstående roll i kampen för befrielse av södra Vietnam, vara försvunnen — troligtvis satt hon i något läger eller i fängelse. Men så var det ju inte. Hon är alltjämt en framstående person, minister inom undervisningsväsendet i Vietnam. Uppgiften om de 800 000 lägerfångarna — en uppgift som kom bl.a. från vietnamesiska flyktingar i Thailand — visade sig också vara felaktig. Vad var det egentligen som hade hänt den gången? Jo, en del av Thieujuntans samarbetsmän sattes i omskolningsläger, det vet vi. En socialdemokrat som heter Johan Peanberg, som varit i Vietnam, har lagt fram en dokumentation där han punkt för punkt plockar sönder den internationellt spridda propaganda som David Wirmark åberopar. Jag anser därför att den argumentation som anförts inte är hållbar, och jag noterar än en gång David Wirmarks tystnad när det gäller alla de andra länderna som jag talade om. Vidare förstår jag inte riktigt det här med att Vietnam har angripit Kampuchea. Men Tanzania har inte angripit Uganda— hela den biten för man undan. Jag anser att både Vietnam och Tanzania har slagit vakt om sitt nationella oberoende, och det ifrågasätter högerkrafterna här i kammaren. Sådant får man alltså inte längre göra. Låt Pol Pot med hjälp av kineserna, låt den blodtörstige Amin med hjälp av Libyen kasta sig över i ena fallet Vietnam och i det andra fallet Tanzania. Låt inkräktarna mörda, låt dem skövla byar. De angripna skall sitta och åse detta utan att försvara sig. Eländigare hyckleri har jag verkligen inte hört.

Herr talman! Till herr Hernelius: Även majoriteten har i sin skrivning om Vietnam uttalat att utvecklingen i regionen självklart påverkar också den framtida biståndsbedömningen. Däremot vänder jag mig mot när herr Hernelius säger att vi fördömer Vietnam men att detta inte får någon effekt på biståndet. Genom den klara koppling som moderaterna vill ha mellan ett fördömande av kriget mot Kampuchea och landramens storlek blir det en fråga om, jag upprepar det, att Sverige skulle fästa utrikespolitiska villkor vid hjälpen. Låt mig också erinra om att det ju inte är så att checkarna bara har rusat i höjden i fråga om Vietnam. SIDA föreslog 410 miljoner. Regeringen skar ner beloppet till 400 miljoner, och det är detta förslag som föreligger här i riksdagen i dag. Det viktiga är emellertid att de grundläggande förutsättningarna för biståndet inte har förändrats. Fortfarande är Vietnam ett fattigt land med stora utvecklingsbehov. Man lider stor nöd efter många års krig. Till Bertil Måbrink vill jag säga att jag inte hann beröra de andra mottagarländerna i mitt förra inlägg. Jag tyckte att hans genmäle var alltför generellt formulerat. Han talade om tusen och åter tusen politiska fångar, bl.a. i Kenya, vilket uppenbarligen är fel. Det fåtal politiska fångar som har funnits i Kenya har nu släppts, bl.a. den berömde tidigare parlamentsledamoten Martin Shikuku. Jag förordar inte tystnad i fråga om de andra mottagarländerna. I vårt betänkande förra året sade utrikesutskottet klart ut att mänskliga rättigheter har betydelse i biståndssamarbetet liksom också den demokratiska samhällsutvecklingen. Där finns klart angivet hur vi skall ta ställning till biståndet även ur dessa aspekter. När vi reagerar på enskilda punkter, t.ex. i fråga om Tunisien eller de andra länder som Bertil Måbrink nämnde, sker det emellertid vanligen i andra former än i samband med förhandlingar om bistånd.

Herr talman! I årets biståndsdebatt — liksom många gånger tidigare — finns det anledning konstatera att vi har en bred politisk samling kring huvuddragen i vår biståndspolitik. Detta är en stor tillgång. Utvecklingssamarbetets fasta förankring hos det svenska folket ger en säker grund för vårt handlande under det 80-tal som vi nu står på tröskeln till. Under de närmaste åren kommer kraven på solidaritet med u-länderna att ställas med oförminskad styrka. Samtidigt kommer vi att inse, kanske ännu klarare än nu, att det ligger i de rika och fattiga ländernas gemensamma intresse att u-länderna gör ekonomiska framsteg och förbättrar sina medborgares villkor. Vi har också inför 1980-talet anledning påminna oss att förhållandet mellan rika och fattiga länder inte bara är en fråga om bistånd. Vårt handlande på en lång rad av områden såsom handel, krediter, tullar, industri, sjöfart och jordbrukspolitik påverkar u-ländernas möjligheter till utveckling. Reglerna för den internationella handeln och valutasamarbetet har utformats främst med tanke på de rika ländernas intressen. Därför kräver u-länderna i dag en ny ekonomisk världsordning, som tillförsäkrar dem ett större inflytande och en större andel av de samlade resurserna i världen. Sverige har utfäst sig att verka i denna riktning. Biståndspolitiken måste därför kompletteras med en vilja att väga in u-landshänsyn vid utformningen av alla de aspekter av vår politik som direkt eller indirekt påverkar u-ländernas utveckling. I propositionen 1977/78:135 angående riktlinjer för det internationella utvecklingssamarbetet, som riksdagen godkände i höstas, avgav regeringen några allmänna principer för en svensk u-landspolitik. I årets budgetproposition vidareutvecklades dessa riktlinjer. Jag är glad att utrikesutskottet gett sitt stöd åt dem. Herr talman! 800 miljoner människor i u-länderna lever i dag i absolut fattigdom med stora brister på basförnödenheter som rent vatten, mat, kläder, bostäder, utbildning och hälsovård. Att hjälpa dessa miljoner ur deras bottenlösa nöd är en självklar medmänsklig uppgift. Vi måste då i första hand stödja u-länderna i deras strävan att engagera människorna själva i utvecklingsarbetet. De måste få möjlighet till produktiv sysselsättning och till att påverka sin egen situation. Vår utgångspunkt i biståndet och samarbetet måste alltid vara respekt för de skilda u-ländernas ekonomiska och kulturella traditioner. Länder som bedrivit jordbruk i tusentals år har ett kunnande, vars värde inte får tappas bort i någon modern nätverksplanering. Vi bör därför stimulera en fortsatt utveckling av teknologi med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna i varje land eller område. Vad jag nu sagt innebär också att förändringar inte kan göras hur snabbt som helst. Då uppstår, som vi sett, reaktioner mot vad som upplevs som främmande krav på förändringar av välkända livsmönster. Biståndet måste självklart anpassas inte bara till de skilda traditionerna utan också till de skilda behoven i de olika länderna. Landprogrammeringen är en utmärkt metod härför. Samtidigt hindrar den oss inte att till våra partners framföra synpunkter som vi anser angelägna, t.ex. miljöhänsyn och behovet av särskilda åtgärder för kvinnorna i u-länderna. Jag återkommer till detta. Under 1980-talet måste u-ländernas egna ansträngningar få gensvar i ett kraftigt ökat engagemang från de rika ländernas sida. Vi måste kräva att alla industriländer verkligen når upp till FN:s 0,7-procentsmål för offentligt bistånd. Detta krav gäller inte minst de socialistiska länderna i Östeuropa, som släpar långt efter de västliga industriländerna. Det skulle innebära ytterligare drygt 20 miljarder dollar till de 18 miljarder dollar som industriländerna i dag ger i form av offentligt bistånd. Frågan om vi uppnår detta mål kommer att spela en stor roll för utvecklingen i de fattigaste länderna. Diskussionen om andra former av resursöverföringar får inte skymma det grundläggande kravet att 0,7-procentsmålet uppfylls — än mindre tjäna som förevändning att ingenting göra. Att 0,7-procentsmålet uppfylls är också av betydelse för u-världens tilltro till i-ländernas beredvillighet till ett konstruktivt internationellt samarbete. Det har vi sagt många gånger tidigare och vi kommer att säga det igen vid FN:s konferens för handel och utveckling — UNCTAD V -— nu i maj i Manila. Att biståndet ökar är alltså väsentligt, särskilt för de fattigaste u-länderna. Samtidigt måste vi ha klart för oss att det — särskilt på den nu alltför låga nivån — spelar en begränsad roll för u-ländernas samlade kapitalförsörjning. För flertalet u-länder är exporten och kapitalupplåning på kommersiella villkor helt avgörande faktorer för deras möjligheter att finansiera sin import och därmed en stor del av utvecklingsinvesteringarna. Mot denna bakgrund — och också av hänsyn till vårt eget intresse av en expanderande världshandel, som är starkt beroende av u-ländernas ekonomiska tillväxt — har vi skäl att främja så väl u-ländernas kapitalförsörjning som deras exportmöjligheter. De starkare u-länderna kan låna i kraft av sin kreditvärdighet. Vi kan räkna med att i-länderna har ett stort egenintresse av att främja denna kapitalöverföring, som underlättar finansieringen av i-ländernas export. Betydligt svårare är det för alla de ekonomiskt svagare u-länderna, som inte på egen hand har möjlighet till någon större upplåning. Det ligger i i-världens intresse att hjälpa till också med dessa länders kapitalförsörjning. Industriländernas bistånd till dem och garantier i olika former för deras upplåning är av växande betydelse. Stöd till Världsbanken och de regionala bankerna och exportkreditgarantier är exempel på hur dessa länder kan bistås i sin kapitalförsörjning. Här kanaliseras mycket stora kapitalresurser till u-länderna för ganska måttliga insatser i de förmedlande institutionerna. De insatser som medlemmarna inbetalat i Världsbanken har sålunda genererat ett 14 gånger så stort kapitalflöde till u-länderna. Från svensk sida deltar vi nu aktivt i den internationella diskussionen om nya typer av åtgärder för att underlätta de svagare u-ländernas tillgång till kapital. För att främja u-ländernas exportmöjligheter bör vi bekämpa den tendens till protektionism som finns i i-länderna och som också gör sig påmind i Sverige. Det är mot denna bakgrund som jag välkomnar den uppgörelse som nyligen träffats inom GATT. Den innebär betydande tullsänkningar och överenskommelser som = reglerar de allt viktigare icke-tariffära handelshindren, dvs. de som inte gäller tullar. Detta bör vara till nytta för såväl i-länder som u-länder. U-länderna har ännu inte gett besked om de kommer att skriva på det framförhandlade avtalet. De menar att deras intressen inte tillgodosetts i tillräcklig utsträckning. Vi kan inte förneka att de har visst fog för den ståndpunkten. Samtidigt är det vid förhandlingar oftast så att alla parter får ge efter på sina krav, och jag är säker på att GATT-avtalet, om det verkligen lyckas hålla tillbaka protektionismen, även tjänar u-ländernas långsiktiga intresse. Herr talman! Världen har ganska nyligen kommit att inse vikten av att vårda miljön och att vidmakthålla den ekologiska balansen. Vår nedsmutsade industrivärld gör att vi inte längre kan blunda för detta. Också i u-länderna upptäcker man att ingen utveckling på sikt är möjlig som rubbar den ekologiska balansen och förstör miljön. I många u-länder breder öknarna ut sig på grund av skogsskövling, överbetning och överexploatering av jorden. Träd och buskar huggs ned för att ge bränsle och ny jordbruksmark. Vind och vatten sätter i gång erosionsoch nedbrytningsprocesser. En del av de miljöproblem som u-länderna har är en följd av utvecklingsprocessen. Men industrialiseringen har ännu inte kommit så långt och har inte hunnit ge så svåra problem. De flesta miljöproblemen i u-länderna bottnar i själva underutvecklingen. Den djupa fattigdomen och bristen på alternativ till de traditionella formerna för försörjning är miljöns värsta fiende. Marken, vattnet och skogen räcker helt enkelt inte till för att en hastigt växande befolkning skall kunna fortsätta att söka sin bärgning på det gamla sättet, dvs. med primitivt åkerbruk, i allmänhet genom självhushållning, eller, där förhållandena är särskilt torftiga, med nomadiserande boskapsskötsel. Den pågående förstörelsen av den miljö som utgör själva grundvalen för människornas existens kan emellertid på sikt innebära en ekologisk katastrof, som sätter i fråga många människors möjlighet att över huvud taget överleva. Öknarnas utbredning är ett allvarligt tecken på dessa risker. Vi får dock inte låta oss gripas av resignation och pessimism. Utvecklingsarbetet måste gå vidare inom de förutsättningar och gränser som naturen sätter. Hushållning och återanvändning är viktiga nyckelord. U-länderna måste få hjälp att undvika det energislöseri som byggts in i produktionsstrukturerna i de rika länderna och som vi nu måste arbeta oss bort ifrån. Vi bör enligt min mening ha följande utgångspunkter när vi diskuterar miljöproblemen i u-länderna: 1. Vi kan inte påtvinga u-länderna — eller för den delen några andra stater — en miljömedveten utvecklingspolitik. U-ländernas egna prioriteringar måste förbli avgörande för hur biståndet skall användas. Ingenting hindrar oss dock att — liksom hittills — föra en dialog, ett samtal, med våra samarbetsländer kring dessa frågor och tala om vilken vikt vi tillmäter miljöproblemen. 2. Miljöproblemen i u-länderna hänger ofta starkt samman med fattigdomen i dessa länder, som jag nyss sade. En utvecklingspolitik som ger sysselsättning åt växande skaror i industri och hantverk och ökar jordbruksavkastningen per hektar blir därför i sig ett angrepp på många av miljöhoten i u-länderna. Ett nödvändigt element i en sådan utveckling är långsiktig planering av hur befintliga resurser av land, vatten och skog skall användas och vårdas till folkflertalets bästa. 3. Det komplicerade samspelet mellan befolkning, resurser, miljö och utveckling måste ytterligare belysas genom forskning och analys, inte minst i u-länderna. Sverige bör därför stödja forskning av detta slag bl.a. genom FN:s miljövårdsprogram. Ett särskilt FN-symposium, som vi finansierar, om sambanden mellan befolkning, resurser, miljö och utveckling, äger rum i Stockholm i augusti i år. Frågan kommer också på svenskt initiativ att diskuteras vid sommarens möte i FN:s ekonomiska och sociala råd. 4. I propositionen 1977/78:135 om riktlinjerna för biståndspolitiken som antogs av riksdagen i oktober fastslogs att biståndssatsningarna bör genomsyras av en ekologisk grundsyn. Målet ekonomisk tillväxt avser en tillväxt som respekterar ekologisk balans. Målet bör vara att varje biståndsinsats, bilateral såväl som internationell, underkastas granskning från ekologiska utgångspunkter. I vårt direkta samarbete med u-länderna ägnar SIDA sedan många år uppmärksamhet åt de svenska biståndsinsatsernas miljöaspekter. Många av våra biståndsinsatser är f. ö. direkt inriktade på miljövård. I Kenya har vi t.ex. de senaste åren hjälpt till att bygga upp ett markvårdsprojekt som syftar till att stoppa jorderosionen i de ofta mycket känsliga jordbruksområdena. Skogsplanteringsprogrammen i Etiopien och Tanzania har förbättrat skyddet mot jorderosion. Detsamma gäller det nyligen påbörjade programmet för skogsplantering och markvård i Lesotho. Med svenskt stöd har vidare ekologiska undersökningar genomförts i Okawangoflodens delta i Botswana, där man vill undvika att rubba den sköra ekologiska balansen. Herr talman! Nedslitningen av miljön har ett nära samband med befolkningstrycket. Jordens befolkning ökar med 2-3 96 per år. Det innebär en fördubbling på 20-35 år. Och det är u-ländernas befolkning som ökar, inte i-ländernas. Under de senaste tre åren har man dock för första gången noterat en nedgång av ökningstakten. FN räknar nu med 6,2 miljarder människor i världen år 2000 i stället för 6,5 miljarder. Låt oss hoppas att detta är ett tecken på en betydelsefull vändning i utvecklingen. Men det krävs fortsatta energiska insatser på familjeplaneringsområdet. Här har Sverige varit initiativtagare och pådrivare. Vi har under en tioårsperiod bidragit med nästan 1 miljard kronor för familjeplanering bilateralt och genom internationella organisationer. Bara i år bidrar vi med 140 milj.kr. Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att många ioch u-länder nu tar alltmer aktiv del i ansträngningarna på familjeplaneringsområdet. Som jag redan framhållit finns det också ett viktigt samband mellan befolkning, miljö och utveckling. Många miljöproblem skulle lättare gå att lösa om befolkningstillväxten kunde begränsas. Vi måste — liksom hittills — fortsätta våra mycket stora internationella insatser på befolkningsområdet. Till större delen bör detta ske genom internationella organisationer, men familjeplaneringsbistånd bör också utgöra ett viktigt inslag i det bilaterala svenska biståndet. Liksom hittills bör det kunna lämnas även utanför kretsen av programländer. Och vi måste verka för att familjeplaneringen inordnas i en allmän och social omvårdnadspolitik i mottagarlandet. Herr talman! Den stora majoriteten av kvinnorna i u-länderna bor på landsbygden. Ofta spelar dessa kvinnor en viktigare roll än männen för familjens försörjning och för utvecklingen på landsbygden. Men kvinnorna tycks ofta bli kvar i självhushållet. Det är männen som kommer in i den moderna ekonomin. Allteftersom jordbruket moderniseras och länderna industrialiseras ställs kvinnorna vid sidan om utvecklingen. På vilket sätt kan vi medverka till att undvika en sådan utveckling och till att kvinnorna får spela sin rättmätiga roll i u-landsutvecklingen? Vi måste dess värre konstatera att kvinnorna i u-land inte alltid nås av de strategier som formellt baseras på integration och lika möjligheter för män och kvinnor. Inte heller bidrar de konventionella utvecklingsprogrammen alltid till att öka jämlikheten mellan män och kvinnor. Speciella kvinnoinsatser kommer därför att behövas under en övergångsperiod. Först på sikt kan man hoppas att särskilda insatser för kvinnor blir överflödiga. Exempel på sådana satsningar genom SIDA är stödet till yrkesskolor för flickor i Tunisien och biståndet till de framväxande kvinnoorganisationerna på landsbygden i Kenya. Det är speciellt angeläget att stödja folkrörelsernas aktiviteter på detta område. I årets budgetproposition föreslås detta ske från SIDA:s anslag till enskilda organisationer. Det är också viktigt att andra utvecklingsprogram som Sverige stöder utformas på sådant sätt att de bidrar till en förbättring av kvinnans situation. Genom en aktiv dialog med våra samarbetspartner bör vi vidare stimulera mottagarländerna att särskilt uppmärksamma kvinnornas roll vid planering och genomförande av utvecklingsprogrammen. Mottagarna bör också intresseras för att ta med kvinnoinsatser inom de landramar som vi ställer till deras förfogande. Vi måste slutligen stödja opinionsbildningen i FN, fackorganen och på alla andra håll för att påverka och ändra det mönster av sociala, kulturella och religiösa värderingar, som har gett kvinnan en underordnad roll i många samhällen. Några aktuella fall, där vi bör göra vår röst hörd, gäller det bakslag som kvinnoemancipationen i Iran utsatts för och de upprörande sedvänjor att omskära kvinnor som fortfarande praktiseras i många u-länder. Herr talman! Jag vill nu gärna beröra vårt stöd för befrielsekampen i södra Afrika. Det finns en glädjande bred politisk samling bakom de humanitära insatser som vi gör på detta område. Det är min bestämda uppfattning — inte minst efter besök hos flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika — att detta stöd är av stor vikt. Det är av vikt att de drabbade folken känner att det finns nationer i väst som stöder deras sak — och inte bara nationer i öst. Sverige har sedan länge stött befrielsekampen i södra Afrika. Vi är bland de största bidragsgivarna när det gäller både humanitärt bistånd till befrielserörelser och bistånd till organisationer som bedriver rättshjälp, studiestöd och annan humanitär verksamhet. I år har 85 milj.kr. anslagits, och ytterligare drygt 24 milj.kr. har tagits i anspråk från katastrofbiståndsposten. För 1979/80 har vi föreslagit 120 milj.kr. Och det beloppet kan också om så behövs ökas med medel ur katastrofreserven. En sådan ökning kan mycket väl komma att behövas. Situationen i södra Afrika har långt ifrån förbättrats den senaste tiden. Försöken att uppnå lösningar med fredliga medel är angelägna. Samtidigt blir det allt svårare att tro att några verkliga förändringar skulle kunna komma till stånd på detta sätt. Våldet trappas upp i Rhodesia, Namibia och frontstaterna. Vi har med bestörtning sett hur rhodesiskt och sydafrikanskt flyg bombat allt längre in i Zambia, Angola och Mogambique och hur man sökt genomföra ett attentat mot ZAPU-ledaren Nkomo. Anfallen gör att flyktingarna ständigt måste flyttas. De materiella kostnaderna och de mänskliga uppoffringarna blir stora, och det blir allt svårare att bygga nya skolor och nya sjukstugor samt att starta en ny jordbruksproduktion. Sydafrika är givetvis själva kärnan i problemen i södra Afrika. Det är Sydafrika som hindrar självständighet för Zimbabwe och Namibia. Läget inne i Sydafrika är därför av central betydelse. Det har otvivelaktigt gradvis skärpts. Den nyligen genomförda avrättningen av Solomon Mahlangu visar att apartheidregimen vill använda skrämsel gentemot den ökande medvetenheten hos den svarta befolkningen. Detta kommer säkert att misslyckas. Däremot kommer man helt visst att öka repressionen. Polisstaten kommer att utvecklas. Vi har all anledning att öka våra insatser för apartheidpolitikens offer. Samtidigt har vi goda skäl att i FN trycka på för effektiva åtgärder för att förmå Sydafrika att ändra kurs. 25 års uppmanande resolutioner har gett föga resultat. Innan stormen bryter loss borde världssamfundet sätta kraft bakom sina krav mot den enda regim som helt grundar sin repression på en systematisk förödmjukelse av färgade människor. Propositionen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia som lagts på riksdagens bord är en gest som Sverige kan och bör göra. Vi hoppas att den skall följas av andra länder, och vi kommer att fortsätta vårt arbete på att uppnå ett bindande FN-beslut om förbud mot bl.a. nyinvesteringar. Herr talman! Det har länge rått enighet om att vårt bistånd skall utgå till ett begränsat antal länder. Denna enighet tycks bestå. SIDA, som har det direkta ansvaret för biståndets genomförande, har gång på gång påtalat hur viktigt det är för vårt bistånds effektivitet att länderkretsen hålls begränsad. Jag har förståelse för de administrativa effektivitetsskäl som talar för en landkoncentration. Några andra skäl har jag dock svårare att se. Tvärtom ser jag klara fördelar av att vårt bistånd kommer många fattiga länder till del — länder med olika ekonomiska och politiska system. I dag har vi 20 programländer. Det finns de som tycker att detta antal rimmar illa med koncentrationsprincipen. Naturligtvis blir den administrativa bördan tyngre. Men vi vet alla att antalet på senare år ökats genom att Angola, Mocambique, Kap Verde och Guinea-Bissau, vilkas frigörelse från kolonialt förtryck vi länge stött, inlemmats i kretsen av programländer. Det rådde full enighet om att det humanitära stödet i dessa fall skulle övergå till ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi vet också att biståndet till tre länder, Cuba, Tunisien och Portugal, inom de närmaste åren skall ersättas med andra former för samarbete. Här sker alltså en viss minskning av länderkretsen. Självfallet skall vi iaktta största försiktighet med att uppta reguljärt biståndssamarbete med fler länder. Jag tror dock att vi redan nu bör göra klart för oss att det kommer att te sig naturligt att vårt humanitära stöd för befrielserörelserna i Namibia och Zimbabwe får övergå i samarbete med dessa länder när verklig befrielse uppnåtts. Jag vill också erinra om att regeringen nyligen givit 3 miljoner i katastrofbistånd till Uganda. Detta land kommer uppenbarligen att behöva all den hjälp det kan få för att läka såren efter Idi Amins skräckvälde. Regeringen är beredd att bistå med ytterligare medel för detta ändamål. Herr talman! Väpnade konflikter mellan underutvecklade länder och våldsamma uppgörelser eller inbördeskrig inom sådana länder är inte några ovanliga företeelser. Det är inte heller svårt att peka på allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i u-länderna, liksom i andra länder. Flera av våra mottagarländer har också blivit inblandade i väpnade konflikter av olika slag. Det har lett till frågor om biståndet bör påverkas av sådana konflikter. Det är givetvis tragiskt när allt det lidande som följer av väpnade konflikter läggs på människor som redan lever i djup nöd och fattigdom. Det är också lätt att se det sorgliga i att knappa resurser, som bara alltför väl skulle behövas för att lindra materiell nöd och leda till utveckling, används till väpnad kamp. Den åsikten delas givetvis av alla. Men ibland tycker jag mig skönja en sorts indignation i den svenska debatten över att underutvecklade länder kan råka i konflikt med varandra och en antydan att de därför bör bestraffas genom indragning av vårt bistånd. Man pekar på att miljontals kronor går till bistånd till u-länder som är invecklade i väpnade konflikter och antyder att de som har råd med detta inte skulle behöva vårt bistånd. Jag tror att vi bör vara varsammare i vår argumentering. För att vi verkligen skall uppnå syftet med vår biståndspolitik måste våra satsningar vara långsiktiga. Endast i extrema situationer bör det komma i fråga att avveckla eller upphöra med ett långsiktigt biståndssamarbete. Chile var ett sådant fall. När det gäller Vietnam så har Sverige kritiserat interventionen i Kampu chea liksom vi också bestämt vänt oss mot Kinas väpnade angrepp på Vietnam. Men krigshandlingarna har inte ryckt undan de grundläggande förutsättningarna för utvecklingssamarbetet med Vietnam. Moderata samlingspartiet vill halvera biståndet till Vietnam. En sådan åtgärd skulle hindra oss från att fullfölja de satsningar vi gjort där. I liknande fall — t.ex. i fråga om kriget mellan Indien och Pakistan resp. mellan Etiopien och Somalia — har vi inte minskat vår hjälp. Det bör vi nu inte heller göra när det gäller Vietnam. Naturligtvis skall vi inte ursäkta våld eller intervention eller repression någonstans på jorden. Vi måste ständigt kräva respekt för FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna. Men däremot tror jag att det är fel att använda biståndssamarbetet som ett sanktionsmedel. Vi måste — som det också sägs i förra årets biståndsproposition — ha breda toleransmarginaler. Fattiga folk förlorar inte sitt behov av hjälp för att de är invecklade i yttre eller inre konflikter. Herr talman! Vårt bistånd är nu beräknat att uppgå till drygt 1 96 av vår bruttonationalprodukt. Det är en ganska obetydlig uppoffring av vårt överflöd men mera, relativt sett, än något annat industriland. Vårt bistånd är inte heller förknippat med villkor som begränsar dess användning. Endast en mindre del av det är bundet. Volymen bör öka ytterligare i takt med våra ekonomiska möjligheter. Men det viktigaste just nu är ökade ansträngningar att göra biståndet så verksamt som möjligt. Massmedia pekar gärna på misstag, medan hälsan tiger stiil. Det är bra att biståndsverksamheten är utsatt för en ständig, kritisk granskning och att vi därigenom blir uppmärksammade på förändringar som behöver göras. Det är emellertid min övertygelse att vi numera har en väl fungerande biståndsadministration och att biståndsmedlen i dag på ett effektivt sätt kommer till den användning som riksdagen avsett, dvs. att hjälpa människor i den fattiga världen att förbättra sina villkor.

Herr talman! Jag tog i mitt inledningsanförande upp detta med Botswana, och det kommer ett TV-program om det i kväll. När jag inte har fått svar från de andra kanske jag skall fråga utrikesministern: Är det en tillfällighet att sådant som det jag åberopade i fråga om Botswana kan ske? Det gäller ett småindustriprojekt —jag tror utrikesministern mycket väl känner till det — där Sverige satsar ett icke obetydligt antal miljoner, som skulle ha till effekt att få arbetslösa människor på landsbygden i arbete. Men det har visat sig att detta projekt har förlagts till städerna. Som man bl.a. åberopar i tidningsartikeln, och som kommer att framgå av TV-programmet i kväll, produceras exempelvis dyrbara aftonklänningar i Botswana. Vem har råd att köpa dem? På vilket sätt har det någon utvecklingseffekt för de stora fattiga massorna där? Indien är ett annat exempel, och jag åberopade en biståndsarbetares verättelse. Allting finns på papperet, men det sker ingenting. Är det tillfälligheter, eller vad beror det på? Är det på det sättet att regimerna i dessa länder inte har en klart utarbetad utvecklingspolitik som går ut på att tillgodose människornas basbehov? Jag ställer frågan till utrikesministern. Om det sistnämnda är fallet, hur kan man då försvara att vi fortfarande har dessa länder som samarbetsländer och över huvud taget inte ifrågasätter någonting? Det är en gammal fråga som jag har tjatat om här år efter år. Det kommer nya skandalösa exempel från dessa länder, där vårt bistånd bevisligen inte går till dem som behöver det utan går till en privilegierad klass. Det är en oerhört viktig principfråga när det gäller biståndet, och jag tycker att man inte skall krypa bakom det faktum att riksdagen nu skall ge regeringen i uppdrag att lägga fram en plan för vilka länder man skall ge bistånd i fortsättningen. Jag vill slutligen ställa ytterligare ett par frågor: Hur skall det bli med denna socialklausul, som skulle innebära vissa grundläggande sociala rättigheter för människor i u-länder, där de multinationella företagen är verksamma? Hur skall det bli med koden för teknologisk överföring till u-länder? Skall den bli bindande eller skall det vara upp till det privata kapitalet att få avgöra om man skall acceptera den eller inte?

Herr talman! Det är inte min avsikt att ånyo sätta i gång den diskussion som nyss fördes i kammaren om bistånd åt krigförande länder. Men jag vill bara ta fasta på en mening i utrikesministerns anförande, där han säger: ” Fattiga folk förlorar inte sitt behov av hjälp för att de är invecklade i yttre eller inre konflikter.” Detta är väl sant. Men nu är det faktiskt så att en del av hjälpen går till regimen i ett land, icke till folket. Detta höjer regimens prestige och ger den möjlighet att verka för sina speciella intressen. Biståndet kan därmed bli ett indirekt stöd för den krigföring som samma regim kanske har startat, och när ett krig i de länder det här är fråga om påbörjas torde fattigt folk i gemen ha mycket litet att säga till om. Utrikespolitik skall inte påverka biståndsbidragens storlek, säger utrikesministern. Det är normalt sett en riktig ståndpunkt, men jag kan å andra sidan därav icke dra slutsatsen att man i sin biståndspolitik och vid bedömningen av bidragens storlek inte skall ta hänsyn till den utrikespolitik som vissa regimer bedriver, en utrikespolitik som ibland t.o.m. kan kallas för krigsoch angreppspolitik och som kanske bedrivs i andra länders intresse.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till de frågor som ställts. Herr Korpås välkomnade mitt uttalande om att vårt bidrag till u-länderna när det gäller deras import av teknologi bör anpassas till deras egen teknologi och till deras traditioner, och jag vill till detta bara säga att det inte var någon ny ståndpunkt som jag här redovisade. Ett annat uttalande, som herr Korpås gjorde i sitt första inlägg och som gällde frågan om industrialiseringen, vill jag däremot ta avstånd ifrån. Herr Korpås sade att Tanzania inte skulle ha prioriterat projektet i Mufindi eller att Vietnam inte skulle ha prioriterat Bai Bang-projektet. Jag tror att detta är ett alldeles felaktigt påstående och att dessa två u-länder i själva verket mycket starkt har prioriterat och fortsätter att prioritera de här projekten. I det sammanhanget vill jag ansluta mig till vad Anna Lisa Lewén-Eliasson sade om vikten av industrialisering, något som jag inte var inne på särskilt mycket i mitt anförande. Jag nämnde emellertid att om man skall klara befolkningstrycket och undvika att marken slits ner så mycket, så måste man skapa sysselsättning inom industri och hantverk för människorna. Industrialiseringen är en nödvändig del av u-ländernas utveckling, och den är också nödvändig för att minska trycket på deras miljö. Men naturligtvis måste denna industrialisering ske med respekt för den ekologiska balansen, vilket jag också nämnde. Så sker också, både i fråga om Bai Bang-projektet och i fråga om Mufindi-projektet. Herr Korpås tycker inte om stora projekt. Han vill enligt god centerpartistisk tradition helst hålla sig till småindustri. Vi har inte någonting emot småindustri, men jag tror inte att man skall begränsa sig till en sådan ens i u-länderna. Herr Korpås talade också om att protektionism kunde vara nödvändig för u-länderna. Jag kan hålla med om att det i fråga om nya industrier kan vara nödvändigt med ett skydd mot en överväldigande internationell konkurrens, men jag tror att det vore oklokt av u-länderna att för längre tid låta skydda sina industrier bakom höga murar. Då bygger de upp en ineffektiv apparat i stället för att satsa på sådant som de har bättre förutsättningar än andra att konkurrera med. Vi har i Sverige haft stor glädje av låga tullmurar och av att utsätta vår industri för konkurrens. Ett sådant system betyder mera för folkhushållet än att man producerar någonting som är ineffektivt. Jag tror därför att det på lång sikt är nödvändigt och också klokt att u-länderna avstår från protektionism. Herr Måbrink var inne på frågan om Botswana, och jag har förstått att det i kväll skall ges ett TV-program om vårt biståndsprojekt där. Jag har inte sett det TV-programmet ännu, utan bara hört talas om det, men herr Måbrink kanske redan har sett det. Av vad jag inhämtat från dem som sett programmet förstår jag emellertid att den kritik som framförs åtminstone delvis är överdriven. Något som är viktigt att framhålla i sammanhanget är att Botswana självt har gjort en utvärdering av det projekt det här är fråga om och att man på grundval av den utvärderingen också omprövar hur projektet skall genomföras i framtiden. Jag tror att det är ett bra exempel på hur man bör gå till väga, nämligen att både Sverige och u-länderna själva granskar projekten och ändrar dem i den mån som det behövs. Allan Hernelius talade om krigföringen i Vietnam och sade att vårt bistånd till Vietnam är ett indirekt stöd till krigföringen där. Jag vill gärna hålla med om att krigföring eller inre konflikter kan få en sådan omfattning att biståndet omöjliggörs. I dessa lägen måste man naturligtvis upphöra med biståndet. Men det är svårt att frigöra sig från intrycket att moderaterna gärna vill utdela en örfil för 200 milj.kr. när det gäller Vietnam och att centerpartiet gärna vill utdela en örfil för 20 milj.kr. för den vietnamesiska interventionen i Cambodja. Regeringen har i propositionen höjt anslaget till 400 milj.kr., och det ligger, i motsats till vad herr Korpås tycks mena, inte alls någonting exceptionellt i detta. Det normala skulle vara, menar herr Korpås, att stå fast vid den gamla landramen och lämna en förklaring när man ökar den. Praktiskt taget alla landramar ökar. Åtminstone räknas de upp i takt med inflationen. Detta har också skett i fallet Vietnam. Vi har inte haft någon avsikt att ändra vår bedömning. Låt mig också ta upp några andra frågor som ställdes. Anna Lisa Lewén-Eliasson frågade om stödet för repatriering av flyktingar i Angola. Vi har förklarat för Angolas myndigheter, senast när jag var där i förra veckan, att vi är villiga att lämna ett stöd. Vi har också till Angolas regering framfört att vi är villiga att öka personalbiståndet. Det finns också en beredskap att öka stödet till SWAPO, om flyktingströmmarna skulle öka. Anna Lisa Lewén-Eliasson frågade också om biståndet till Kap Verde, vilket bistånd socialdemokraterna vill öka. Jag kan nämna att regeringen i mars lämnade 2 milj.kr. i katastrofbistånd till Kap Verde. Vi delar hennes bedömning av läget i Kap Verde. Landet har utsatts för en mycket lång och svårartad torka, och utvecklingsprogrammet är ambitiöst. Låt mig, herr talman, till sist nämna Kampuchea som någon av talarna var inne på. De upplysningar som vi har tyder på att läget i Kampuchea är näst intill katastrofalt och att en mycket svår hungersnöd möjligen hotar inom den närmaste tiden. Vi undersöker f. n. möjligheterna att ge katastrofbistånd till Kampuchea och har en beredskap härför i våra anslag.

Herr talman! Nej, jag har naturligtvis inte sett något TV-program. Jag har, som jag sade, tagit del av uppgifter i en kvällstidning. Utrikesministern säger att de är starkt överdrivna — hur han nu kan veta det när han inte har sett TV-programmet. Faktum är att uppgifterna kommer från en person som har mycket ingående kunskaper om förhållandena i Botswana. Om jag inte har fel har hon också befunnit sig där under viss tid och följt bl.a. det här projektet. Jag har ingen anledning att ifrågasätta hennes uppgifter — tvärtom. Jag frågade: Rör det sig här om en tillfällighet eller inte? Är det på det sättet att man i detta land och ett antal andra länder — där bevisligen samma saker pågår — inte har någon utvecklingspolitik som ens kommer i närheten av de mål och principer som vi alla i riksdagen varit överens om att fastlägga? Det allvarliga är att man år efter år sprätter i väg hundratals miljoner till de här länderna — och dessutom ökar på summan. Det är detta jag angriper. Jag bortser från moderaterna, men jag är oerhört förvånad över att folkpartiet, centern och socialdemokraterna inte kan ta en vettig och hederlig diskussion om detta utan varje gång bara vispar undan de här verkligt allvarliga frågorna på det sätt som de hittills har gjort. Jag har, som sagt, ingen större förhoppning om att få någon ingående diskussion med Hans Blix om detta. Det är naturligtvis obehagliga fakta, och sådana vill man givetvis inte beröra alltför mycket. Men jag tänker inte sluta att tjata om detta. Jag kommer att hoppa upp varje gång jag får tillfälle. Sedan frågade jag om socialklausulen och om koden för teknologiöverförande. Jag har ingen förhoppning om att ni skall klämma åt de svenska multinationella företagens verksamhet i de reaktionära u-länderna, men tänker ni verka för att den här koden för tekonologiöverföring blir bindande? Tänker ni försöka se till att u-länderna verkligen får tillgång till teknologin, att den inte ligger under de multinationella företagens kontroll utan att u-länderna kan få del av den, själva få använda den och tillämpa den? Frågan är vidare: Varför vägrar ni gå med på u-ländernas krav att koden skall vara juridiskt bindande? Varför fortsätter ni att gå med på de multinationella företagens krav att den inte skall vara bindande? Kan ni inte ställa upp åtminstone på det lilla kravet från u-länderna?
Herr talman! En landram brukar ha verkningar för tre år framåt. Herr Blix måste väl medge att en landram för ett land på 400 milj.kr. skulle ge mindre möjligheter för svenskt ingripande under denna period än en landram på 200 milj.kr. Herr Blix måste väl också ha klart för sig att om riksdagen tar en landram så stor som herr Blix vill i år, har man därmed möjlighet att utan riksdagens hörande stoppa in driftbidrag på ett sätt och av en storleksordning som inte skulle gå med 200 miljoner. Sedan fick vi en ny upplysning i det senaste inlägget, nämligen att humanitär hjälp åt Kampuchea är under övervägande och förbereds. Jag vill här bekänna att jag tycker att det skulle vara en mycket olustig tanke om svensk humanitär hjälp skulle följa stridsvagnarna eller invasionstrupperna, följa arresteringseller dödspatrullerna i deras arbete i det ockuperade landet. Jag är tyvärr mycket skeptisk mot möjligheten att få till stånd humanitär hjälp i ett område som behärskas av den regim som nu råder i Kampuchea. Hur skall det vara möjligt för t.ex. Röda korset att arbeta under sådana förhållanden, utan att dess i och för sig nyttiga humanitära hjälp kommer i rövarhänder?

Herr talman! Låt mig först anknyta till herr Hernelius frågor. Han kände olust inför att en humanitär hjälp skulle följa stridsvagnarna i Kampuchea. Jag måste säga att jag tycker att det uttalandet är förvånande. Är det inte just efter krigets härjningar och efter en blodig regims försvinnande från scenen som humanitär hjälp bör sättas in? Jag har inte hört att herr Hernelius tagit avstånd från att vi i nuläget ger humanitär hjälp till Uganda och är beredda att göra mer. Det är inte heller så att denna hjälp sätts in direkt bakom stridsvagnarna. Jag kan tillägga att vad som har diskuterats är kontakter via Rödakorsföreningarnas förbund i Genéve och samtal med företrädare för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, om vilka möjligheter man på dessa håll har att skicka ris och utsäde till en befolkning som förefaller att riskera att drabbas av en mycket svår hungersnöd. Jag hoppas att herr Hernelius kommer att stödja regeringen, om den vill ge detta humanitära bistånd. Bertil Måbrink frågade om koden för teknologiöverföring. Den kommer att diskuteras vid UNCTAD-mötet i Manila mycket snart. Huruvida den blir bindande eller inte är det väl för tidigt att uttala sig om. Jag skulle tro att det inte blir en bindande kod, och om man skulle göra den bindande skulle nivån på förpliktelserna bli mycket lägre än vad som kan bli fallet om man avstår från att utforma koden som en ren lagtext. Bertil Måbrink reagerar som en pavlovsk hund när han ser orden ”multinationella företag” , och det är han inte ensam om i det här landet. Men jag skall gärna diskutera multinationella företag med honom. Min enkla inställning till dem är att de ofta är lejon som man bör klippa klorna på. De bör kunna anpassas till samhället och också göra nytta där. Men den frågan är nog värd en separat debatt, herr Måbrink. I vad gäller Botswana kanske vi skall vänta med en debatt tills vi bägge två har sett kvällens TV-program. Viktigare tror jag är att med det som Bertil Måbrink sade om Botswana som utgångspunkt ta upp reglerna för ländervalet. Bertil Måbrinks utgångspunkt tycks vara att det i ett land som Botswana egentligen inte finns möjlighet att göra någon nytta. Det stämmer självfallet ganska bra med hans allmänna inställning till vilka länder i världen vi bör ge bistånd. Frågorna om länderkoncentrationen och ländervalet är ett gammalt kärt ämne för att inte säga en käpphäst i biståndsdebatterna. Jag sade i mitt inledande anförande att jag kan se administrativa skäl för en begränsning av det antal länder som vi samarbetar med. Jag tror också att vi alla är eniga om att vi bör samarbeta med länder som för en ambitiös utvecklingspolitik. Men där tar nog enigheten slut. Vi är ju inte eniga om vad som skall betraktas som en ambitiös utvecklingspolitik, utan här förefaller det mig som om partifärgerna kommer in. Det verkar som om åtminstone somliga partier sätter likhetstecken mellan ambitiös utvecklingspolitik och den partifärg som resp. parti företräder här i riksdagen. Herr Måbrink räknade upp de länder som han vill stödja, och det var nästan bara marxistiska stater: Cuba, Vietnam, Laos, Etiopien och några till. Socialdemokraterna tycks f. n. vila på hanen och avvakta den undersökning som SIDA kommer att göra och som vi sedan får ta ställning till. Men vi vet ju genom tidigare motioner från det hållet att man är mycket skeptisk till bistånd till länder som Kenya. I stället föreslår man i år att kretsen av länder som får ta emot bistånd utökas till att också omfatta länder som Dominikanska republiken och Jamaica — länder som har fått nya socialdemokratiska regimer. Inget ont om dessa regimer — tvärtom — men detta förslag innebär också en vridning av biståndspolitiken, som jag finner vara färgad från partipolitisk utgångspunkt. Det är känt beträffande både socialdemokrater och vpk att när ett land vrider sin politik en smula åt vänster, vill de att vi också skall vrida på biståndskranen mera åt vänster, dvs. öppna den mer. Med moderaterna är det precis tvärtom. Om en utvecklingspolitik vrids en smula åt vänster, vill moderaterna vrida på biståndskranen åt höger, för att stänga av. Detta gäller Cuba, där moderaterna —-som David Wirmark påpekade — ändå har varit med om den avveckling som vi håller på med på grund av att Cuba inte tillhör de fattigare länderna. Beträffande Vietnam kan man inte heller frigöra sig från intrycket att moderaternas motstånd mot bidrag och det svenska hacket på Bai Bang i viss mån sammanhänger med landets kommunistiska regim. Jag tycker för min del att det är litet olyckligt att på detta sätt partipolitisera biståndet och ländervalskretsen. Folkpartiet och den regering som jag representerar vill gärna rikta biståndet oberoende av vilken ekonomisk och social ideologi som man företräder i u-länderna. Vi tycker att det rent av är en smula förmätet att vi härifrån bara skall rikta bistånd till de länder vilkas partipolitiska färg eller ideologi vi gillar. Visst skall vi göra en genomgång av de länder som vi samarbetar med och en värdering av det samarbetet, och visst skall vi be SIDA om underlag för en sådan genomgång, för att sedan kunna ta ställning i våra årliga budgetförslag. Däremot tror jag att det är orealistiskt att, som Sture Korpås ville, göra upp ett program som innebär att på tio års sikt får allt bistånd utlöpa och därefter får vi ta ställning till vilka bistånd vi skall förnya. Jag tror att förtroendet för samarbetet med Sverige skulle svikta i ett sådant läge. Låt mig till slut också konstatera, herr talman, att egentligen inga u-länder och inga andra länder heller för den delen är änglar. Kommunistiska, socialistiska eller blandekonomiska system har säkert alla sina svagheter. Det må gälla deras administration eller planering och förvisso också deras inställning till mänskliga rättigheter. Så länge regeringarna arbetar för att förbättra sina fattiga medborgares villkor tycker jag att vi i varje fall bör kunna fortsätta att samarbeta med den krets som vi f. n. har, och att vi framför allt bör inrikta oss på att se till att vårt bistånd, det som nu utgår, effektivt kommer till nytta. Det tror jag är en viktigare uppgift än att år efter år gräva oss djupt ner i våra partipolitiska skyttegravar när det gäller val av samarbetsländer.

Herr talman! För en socialdemokrat har det varit rätt intressant att lyssna till den borgerliga biståndsdebatt som har ägt rum här i kammaren vid ett par tillfällen i dag. Det har talats om örfilar och klappar på axeln, och enigheten har inte varit så där enormt stor i alla sammanhang. Ett kännetecken för svensk utrikespolitik under efterkrigstiden har varit att vi i växande omfattning sökt bidra till att stärka de krafter och nationer som strävar efter nationellt oberoende, demokrati och social rättvisa. Vi har ansett en sådan politik både riktig och nödvändig i en tid då allt fler folk och nationer rest sig mot kolonialism, förtryckarregimer och multinationella företags rovdrift. Vi menar att en alliansfri och aktiv utrikespolitik till stöd för den tredje världens frigörelsekamp också ligger i vårt nationella intresse. Sverige har rönt uppskattning och tillskansat sig ett gott anseende i vår omvärld för denna hållning. Denna inriktning av vår utrikespolitik blev tidigt också vägledande för vårt internationella biståndssamarbete. 1962 års proposition blev här ett rättesnöre. Samtidigt blev vi medvetna om nödvändigheten av att begränsa våra relativt små resurser till ett mindre antal länder i syfte att nå effektivitet och genomslagskraft. Det finns, herr talman alltjämt en bred enighet om att dessa principer skall gälla. Vi har från socialdemokratiskt håll framhållit att det inte desto mindre måste finnas möjligheter att göra vissa undantag för tidsbegränsade och selektiva insatser i situationer då övergripande utrikespolitiska mål finns för handen. I några enstaka fall har vi på socialdemokratiskt håll aktualiserat sådana insatser. Det gällde exempelvis Portugal efter fascismens fall år 1974. Det rörde sig då om biståndssamarbete med ett land som inte normalt betraktades som ett u-land och som t.o.m. låg i Europa — fjärran från våra vanliga biståndsmottagare. Men vi menade att det övergripande utrikespolitiska målet, att snabbt komma den nya demokratin till hjälp för att övervinna en akut och mycket djup strukturell ekonomisk kris, måste ta överhanden över våra traditionella biståndskriterier. Visserligen var Portugal rikare i bruttonationalproduktstermer, men demokratin hotades reellt av den ekonomiska krisen. Dessutom hade den långa diktaturen satt djupa sociala och politiska spår, som försvårade uppbyggnaden av ett fungerande samhälle. De mänskliga och materiella resurserna skulle inte kunna frigöras, och hjulen skulle inte kunna börja snurra igen utan ett ekonomiskt stöd utifrån. Omtanken om demokratins överlevnad blev viktigare än en strikt tillämpning av våra biståndskriterier. Det får inte finnas vattentäta skott mellan vår utrikespolitik och vår biståndspolitik. Den här tidsbegränsade insatsen, som gällde Portugal, var alla eniga om. Jag tycker, när jag lyssnar till Hans Blix anförande här, att han också pläderar för större flexibilitet när det gäller biståndsgivningen. Visserligen säger han att det är partipolitik i ländervalet, och han pekar då på att vi på socialdemokratiskt håll aktualiserar bistånd till länder som Jamaica och Dominikanska republiken. Ja, när det gäller Dominikanska republiken vill jag säga till Hans Blix att det är en koalitionsregering som styr det landet. Jag kan förstå att det kan vara svårt för folkpartiregeringen att hitta några liberala regeringar som man skulle kunna föra fram i det här sammanhanget — de är väl inte så många ute i vår värld. Vi vill alltså — och det har vi aktualiserat i motionen 1771 — beträffande ett par av länderna i det karibiska området göra en liknande bedömning som den vi gjorde när det gällde Portugal, nämligen Dominikanska republiken och Jamaica. Vi har också i samma text menat att bistånd även fortsättningsvis skall ges till Cuba. Vi anser att läget i de två förstnämnda länderna är likartat med det läge som Portugal befann sig i vid fascismens fall. I Dominikanska republiken har äntligen demokratin segrat efter fyra årtiondens diktatur, men priset har varit högt. Tusentals oppositionella har mördats i frihetskampen, diktaturens systematiska utsugning och korruption har inte bara snedvridit landets ekonomi utan också lämnat oerhörda spår i form av undernäring, klasskillnader och underutveckling på alla områden. Den sociala situationen är, som vi framhåller i vår motion, också dyster. 500 000 barn i skolåldern tvingas ut från skolan för att bidra till familjens försörjning. Av de barn som har fått lyckan att gå i skolan når endast en av tio fram till sjätte klass. Hälften av befolkningen kan inte läsa och skriva. Den kraftiga befolkningsökningen äter upp den svaga ekonomiska tillväxten. Arvet från diktaturtiden ligger som en tung hämsko på utvecklingen. Samtidigt har människorna, nyligen fria från förtryckets strupgrepp, knutit väldiga förhoppningar till den nya, demokratiska regeringen. Förväntningarna överträffar många gånger om regeringens och landets möjligheter att tillgodose desamma. Besvikelsen kan lätt komma att vändas mot demokratin. Till detta kommer den ekonomiska krisen. Utlandsskulden växer i takt med att oljepriserna ökar. Priserna på landets råvaror, landets främsta exportprodukter, ligger i botten. Särskilt allvarligt är läget för sockerindustrin. Sockret är landets ekonomiska ryggrad, den främsta arbetsgivaren och inkomstkällan. Fram till 1974, då det internationella sockerpriset nådde sin höjdpunkt, utgjorde inkomsterna 60 96 av landets exportinkomster. Det var under diktaturens tid. Pengarna hamnade i regimens fickor, inte hos folket. Nu ligger priset i botten, långt under produktionskostnaden. Samtidigt har USA iår infört skyddstariffer mot sockerimport. För Dominikanska republiken betyder allt detta stora svårigheter med många olösta sociala problem, och landet är oförmöget att göra de nödvändiga investeringar som skulle kunna lyfta landet ur dess kris på relativt kort tid. Risken för ett bakslag för demokratin är reell. När det gäller Norge och de planerade insatserna för hjälp till Dominikanska republiken, som Allan Hernelius berörde i sitt inlägg, så har jag under förmiddagen tagit reda på att den norska regeringen bara har uppskjutit det slutliga ställningstagandet till hösten. Man står enligt planerna fortfarande fast vid de 20 miljoner som man tidigare har planerat. Läget på Jamaica är också mycket svårt. Parlamentarismen är där av äldre datum, men anslagen mot den nuvarande folkvalda regeringen hotar också den demokratiska processen. Oppositionen mot Michael Manley är oerhört aggressiv. Ekonomiskt sabotage och organiserat våld hör till de vapen som används. Landets största tidning för en ovanligt smutsig och förvrängd propaganda mot regeringen. Ekonomiskt är situationen lika dramatisk. Arbetslösheten ligger på minst 25 96. Levnadskostnaderna steg i fjol med 40 96. Varubrist, framför allt på livsmedelssidan, hotar på grund av de knappa valutatillgångarna. Den internationella valutafonden har påtvingat landet en hårdför kapitalistisk politik med nedskrivningar av den offentliga sektorn, lönestopp och devalvering. Nu hotar IMF vid sin översyn just denna månad med nya antisociala åtgärder som, om de tillämpas, ytterligare kommer att skärpa motsättningarna i samhället. Till detta kommer en stark ovilja hos internationella kreditoch långivare mot Jamaicas jämlikhetssträvanden — ja, man kan nästan tala om en ekonomisk bojkott. Både Dominikanska republiken och Jamaica har i detta läge vädjat till omvärlden om bistånd. Under ett besök nyligen fick jag repeterat de önskemål som landets regering ställer. Det gäller angelägna insatser, som de inte själva kan finansiera, för att bygga ut hälsovården och utbildningsväsendet. Jag tror, herr talman, att vi här i vår relativt fredade miljö har svårt för att förstå de villkor som råder i Latinamerika. Där finns allt det som fordras för en industriell utbyggnad och för att bygga upp relativt välbärgade samhällen. Där finns också en lång tradition av nationell självständighet, politisk och facklig kamp. Likväl är alla folken fattiga och nästan alla också förtryckta av inhemska diktaturer och utländsk rovdrift. Detta är Latinamerikas paradoxala och dramatiska situation: att vara rik i mänskliga och materiella resurser, och samtidigt fattig på grund av förtryck och utsugning. Därför står också kampen hård mellan diktatur och demokrati. Diktaturerna är starka på grund av ett kraftigt utländskt stöd. Demokratierna är få och oftast svaga, på grund av avsaknaden av utländskt stöd. Dominikanska republiken och Jamaica är två av de mycket få demokratierna i Latinamerika. De hotas nu av en akut ekonomisk kris. De kan inte få hjulen att snurra på grund av bristande investeringsresurser. Vi anser från socialdemokratisk sida att det är lika självklart som förpliktande att positivt besvara de enträgna vädjandena om svenskt bistånd till dessa utsatta demokratier. Vad gäller Cuba vänder vi oss mot de borgerliga partiernas beslut att avveckla biståndssamarbetet i och med nästa budgetår. Det betyder att Sverige inte längre har något mottagarland för svenskt bistånd i Latinamerika. Vi finner detta olyckligt och omotiverat av flera skäl. För det första anser vi att Cubas utvecklingsansträngningar fortfarande ligger i linje med kriterierna för den av riksdagen fastställda ländervalsprin cipen. Härvidlag har inget ändrats under senare år. Tvärtom är det utförligt dokumenterat i internationella rapporter att Cuba är ett av de länder som bäst förvaltar utländskt bistånd. Denna uppfattning delas också av den svenska biståndsmyndigheten SIDA — det framgår om man läser dess petita. Landet har också gjort avsevärda framsteg på det sociala området. Ett exempel är att barnadödligheten 1978 pressats ner till 22 ?/oo. Det är västlig standard, lägst i Latinamerika. Det kan inte vara rimligt att bestraffa ett land för att det lyckats osedvanligt väl. För det andra innebär avbrytandet av biståndssamarbetet att planerade utvecklingsprojekt, där Sverige förväntats göra en insats, antingen försvårats, fördyrats eller t.o.m. omöjliggjorts. Den av ASTRA planerade läkemedelsfabriken, som var mycket behövlig på Cuba, kunde av detta skäl inte byggas. En sådan ryckig politik är till skada för mottagarlandet men också för vårt anseende, inte bara biståndspolitiskt. För det tredje anser vi också att det finns ekonomiska och politiska skäl som talar för fortsatt biståndssamarbete med Cuba. Världsinflationen och de dåliga sockerpriserna kan kraftigt komma att försämra landets ekonomiska situation. Sockerpriset är nu knappt 8 cent per pund. I 1960-talets penningvärde motsvarar detta 3 cent. För att kunna hålla samma köpkraft på importsidan som på 1960-talet måste sockerpriset stiga vid 1980-talets mitt till ca 35 cent. Under mitt besök där nyligen sade man mig att Cuba inte ensamt klarar den fortsatta utbyggnaden av hälsovårdssektorn och skolan. De ryska inköpen av en del av sockerproduktionen, som dessutom betalas i ryska varor, kan inte hejda denna sjunkande standard. I detta läge ökar inte precis Cubas möjligheter till nationellt oberoende, särskilt inte om landet blir hänvisat till ett beroende av den ena stormakten. Jag tyckte där att Hans Blix förde ett mycket intressant resonemang i argumenteringen för biståndet till södra Afrika. Han menade att det var viktigt att regeringarna i väst ställde upp —- inte bara nationer i öst. Jag tycker det är lika viktigt när det gäller biståndet till Cuba. Herr talman! Låt mig till sist säga följande. Det vore, tror jag, en olycklig utveckling för Sveriges anseende i Latinamerika, men också i den övriga tredje världen, om den borgerliga Latinamerikapolitiken fullföljs. Den innebär, som jag tidigare sagt, att vi fr.o.m. nästa budgetår står utan samarbetspartner på biståndsområdet på denna viktiga kontinent. Det kan inte ligga i vårt nationella intresse att på detta sätt avskära oss från en hel kontinent. Vårt förslag, herr talman, betyder i stället för isolering att vi behåller en långvarig och exemplarisk samarbetspartner, nämligen Cuba, och knyter nya kontakter genom att bistå två utsatta demokratier, nämligen Jamaica och Dominikanska republiken. Jag ber att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 5 och 9;

Herr talman! Det finns 16 reservationer till dagens betänkande om u-hjälpen. Tyder det på stor oenighet? Nej, det kan man knappast säga. Ingen har yrkat på att det belopp som Sverige skall ge skall vara större än att det täcker enprocentsmålet. Efter många års stridigheter har vi nått fram till det mål som centern föreslog redan på 1950-talet. Socialdemokraterna släpade visserligen efter, men 1968 anslöt de sig till samma mål som centern föreslagit. Det är väsentligt att partierna är eniga om vilket belopp vårt land skall ge i u-hjälp. Det finns naturligtvis skilda uppfattningar om hur beloppet skall fördelas. Det är dock glädjande att kunna konstatera att den princip som centern föreslog för många år sedan, nämligen att man skall ge till de fattigaste, alltmer har vunnit gehör. Enligt Förenta nationernas bedömning räknas länder där medelinkomsten är mindre än 200 dollar per capita som fattiga länder. Den största delen, bortemot 90 96, av den svenska u-hjälpen går till sådana länder. Det är egentligen bara sex biståndsländer som har en högre medelinkomst. Det är först och främst Cuba, Portugal och Tunisien. Alla dessa tre är under avveckling som mottagarländer. De övriga tre är Angola, Swaziland och Zambia. Inget av dessa länder ligger särskilt högt i fråga om medelinkomst. Det är anmärkningsvärt att när socialdemokraterna vill höja biståndsbeloppet till ett land väljer man ut just ett av de länder som ligger mer än dubbelt över fattigdomskriteriet. Den primitiva uppfattning som vänsterpartiet kommunisterna företräder är ju att ge till länder som har kommunistiska regimer. Det är ungefär vad utrikesministern också sade. Andra mottagarländer vill man avveckla. I ett land som Bangladesh, vars regim ingen vill försvara, ligger medelinkomsten per capita på 80 dollar. Det är inte hälften av det som betecknas som fattigdom av FN. Stödet till detta mottagarland anser vpk bör avvecklas. Däremot skall man ge bistånd till Cuba, där medelinkomsten uppgår till 790 dollar per år. Där skall man bibehålla och även öka biståndet. De fattiga i världen skall tydligen inte göra sig besvär hos vpk i Sverige, för där har man en politisk bedömning som förestavar att vi skall inte ge u-hjälp, till dem som är fattigast. Den som har olyckan att bli född i ett land som har mycket fattiga förhållanden och en regim som kanske är avskyvärd skall inte hjälpas, ty det är inte säkert att regimen passar. Socialdemokraterna har ofta sneglat mot att länder som har någon form av socialism eller kommunism skall favoriseras. I år trodde man emellertid att de hade slutat upp med att tala om Cuba, eftersom inga pengar begärdes. Gertrud Sigurdsens anförande hade emellertid en mycket stark anstrykning av att man borde bedriva politisk u-hjälp. Ser man på de länder som socialdemokraterna nu föreslår, finner man att dessa inte är särskilt fattiga. Jag har ingenting emot att stödja länder i Karibiska havet, men vilka dessa skall vara bör i så fall bli föremål för ett noggrant övervägande. Anna Lisa Lewén-Eliasson sade att man borde koncentrera ländervalet och att vi nu skall se över detta. Samtidigt föreslås att vi skall öka med tre länder, Jamaica, Dominikanska republiken och Cuba, det sista ett land till vilket hjälpen nu är under avveckling men som föreslås få fortsatt hjälp. 200 dollar per år och capita var ju fattigdomskriteriet. I Dominikanska republiken har man 730 dollar, ochpå Jamacia har man 1 200 dollar per år och invånare. Det är de fattiga länder socialdemokraterna nu förordar att vi skall ta med. Att vi skall ha samarbete med länder i Sydamerika är vi helt överens om. Men då kan ju Gertud Sigurdsen ta upp några andra länder. Om man motiverar biståndet med demokrati har vi t.ex. Costa Rica, som ligger under Jamaica med 1 050 dollar. Det är dock en riktig demokrati som vi i så fall borde stödja. Varför inte ta upp Mexico, som ligger på 1010 dollar, eller Colombia, som ligger ännu lägre? Det finns länder som är fattigare än Jamaica och som vi skulle kunna ta upp. Jag har nog alltid tyckt att socialdemokraterna gärna velat bedriva en viss politisk u-hjälp, men aldrig tidigare har jag hört denna önskan komma till så klart uttryck som den gjorde i dag i Gertrud Sigurdsens anförande. Jag tror att den grund som centern föreslog, nämligen att man skall försöka hjälpa de fattigaste människorna på jorden, är den riktiga. Sedan får man oavsett regimer försöka styra hjälpen till de verkligt fattiga människor i dessa länder, som lider både av fattigdom och under en avskyvärd regim. Vietnams attackkrig mot Kampuchea har tydligen lämnat folkpartister och socialdemokrater tämligen oberörda, ty de föreslår ett höjt belopp. Centern har stannat vid oförändrat belopp för att i varje fall något reagera mot anfallskriget och mot att Vietnam använder sådana jättelika summor för att bygga upp en armé, som enligt vissa uppgifter är den sjätte i ordningen av världens arméer. Vi har inte spolierat arbetet,och vi vet att det är uppbyggt för att verka på lång sikt. Vi har alltså inte föreslagit någon minskning utan ett oförändrat belopp, vilket är i högsta grad försvarbart. Utrikesministern berör också denna fråga. Utrikesministern vet att våra nordiska grannländer har reagerat. Hur var det med det berömda nordiska samarbetet? Rådgjorde man? Var man överens om att det borde reageras eller sade man ingenting om detta? I varje fall kan väl våra nordiska grannländer inte ha så totalt fel när de reagerade just mot anfallskriget mot Kampuchea. Vi har inte tagit till några stora tag. Vi har bara stannat vid att föreslå samma belopp. Det vore befogat om riksdagen följde detta förslag och inte ökade beloppet ytterligare. Herr talman! Efter dessa kommentarer om själva anslagsbeloppen skall jag tala om några betydelsefulla principer för kontakten med u-länderna. Vi har alla varit eniga om att all u-hjälp bör syfta till att varje land så småningom kan klara sig självt. Både för att dessa länder är agrarländer och för att livsmedel dock är det primära för människan har centern alltid hävdat att jordbruksproblemen skall ägnas stor uppmärksamhet. Det går heller inte i längden att förlita sig till livsmedelsimport eller hjälp från andra länder. Dels ökar befolkningen i flertalet länder med därav ökat behov av livsmedel inom det egna landet, dels är tillgångarna ojämnt fördelade, så att t.ex. Förenta staterna svarar för 80 96 av världens spannmålsexport. Det var så bra, det Anna Lisa Lewén-Eliasson sade om den välvilliga inställningen till jordbruket och till agrara länder. Men det är ledsamt att vi får så litet hjälp från socialdemokraternas sida när det verkligen gäller att ta itu med de agrara problemen i dessa länder. Därmed, herr talman, kommer jag in på ett av de mest betydelsefulla problem vi har att behandla under de närmaste årtiondena, och det är resurshushållningen. Hushållningen med jordens resurser är en av de viktigaste frågor som kommer att behandlas i internationella sammanhang under den kommande tiden. Varje land måste nogsamt överväga hur det skall hushålla med sina resurser, men det är lika viktigt att vi får en plan för hur världens resurser skall användas på ett förnuftigt sätt och inte bara förbrukas. Jorden är en sluten enhet. Vi kan inte föra någonting till den — vi kan inte föra någonting bort ifrån den heller. Det är vårt ansvar hur vi fördelar naturresurserna. Centern har föreslagit att en övergripande plan för hushållning med naturresurser skall utarbetas på det internationella planet och ligga till grund för FN:s fackorgan i deras biståndsarbete och också utgöra handlingslinje för enskilda länder. Det fruktansvärda slöseri med jordens resurser som hittills förekommit kan inte fortsätta, utan vi måste lära oss att väl använda de naturtillgångar vi har. Återanvändningen av metaller, papper, trä och andra produkter måste främjas. Målet för energipolitiken måste vara att endast använda förnyelsebara kraftkällor. Hänsyn måste tas till att resurserna används på ett sätt som harmonierar med miljön. Stora skador kan uppkomma som inte går att reparera på många årtionden eller ens på sekler, om man inte väl övertänker resursanvändningen. Kärnkraften är ett exempel på hur förstörelse kan uppkomma som inte går att reparera på hundratals år. Vad jag nu sagt hänför sig till reservationen 1. Vid förra årets beslut om biståndspolitikens inriktning formulerades fyra mål, nämligen resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling. Detta är utmärkta målsättningar, men sedan båda parter i utvecklingssamarbetet nu alltmer kommit till insikt om de ekologiska frågornas centrala roll är det naturligt att riksdagen markerar detta genom att uttala att ekologisk balans skall föras in som ett femte mål för biståndspolitiken. Det är glädjande att höra utrikesministerns starka betoning av hur viktigt detta är. Vad han sade skulle ha kunnat utgöra ett utmärkt underlag för ett beslut i utskottet eller text i en centerreservation. Statsrådet yrkade nu ingenting — det kan han inte göra. Men vad han sade överensstämmer utmärkt med centerns förslag. Jag bara beklagar att utrikesministerns partivänner inte gick på samma linje i utskottet, varför vi blev nödsakade att skriva en reservation till betänkandet. U-landspolitiken bör inte endast innebära att vi ger pengar och prylar samt eventuellt teknologiskt kunnande. Det är också viktigt att vi delger våra samarbetspartner misstag som begåtts inom i-länderna. Ekologi och miljö var en försummad fråga även i vårt land, tills vi tog upp frågan 1962 i en centermotion. Senare har intresset ökat alltmer, och jag hoppas att alla i vårt land nu inser betydelsen av dessa frågor. Vi har i motionen och i reservationen 1 föreslagit vissa saker som vi tycker bör genomföras. Vi säger i reservationen: ”Sverige bör ta initiativ till ett internationellt ekologiskt forskningsinstitut. Ett sådant kan ha Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI som förebild. Det skulle kunna ge viktiga bidrag till kunskapen om resurssituationen och om miljöpåverkan av olika slag samt klarlägga möjliga handlingsvägar för framtiden.” Jag tror att det är någonting som förr eller senare måste genomföras. Som jag sade inledningsvis är det en så oerhört viktig sak att den helt enkelt inte kan sättas åt sidan. Jag sade tidigare att vi skulle varna u-länderna för misstag som vi har gjort. Jag vill lägga till en sak, som i mångas ögon inte anses så betydelsefull, nämligen den alltmer ökande alkoholkonsumtionen i världen. Världshälsoorganisationen har dock betonat hur betydelsefull frågan är. Det har även framhållits i andra FN-sammanhang. Alkoholkonsumtionen har tagit sådana proportioner att man både i Sverige och i andra länder har börjat bli allvarligt orolig, vilken personlig inställning man än har till alkohol. Till årets riksdag har väckts en motion, som tar upp dessa problem. Den kunde inte bifallas på så sätt att initiativ tas från svensk sida. Det kan inte Sverige göra. Men jag är tacksam för vad utskottet har sagt och för vad SIDA nu har rätt att göra efter dagens beslut. Utrikesutskottet anför: ”Hälsoupplysning som tar sikte exempelvis på allmän hygien och näringsfrågor spelar en allt viktigare roll i detta arbete. SIDA har i detta sammanhang även möjlighet att förmedla information om alkoholens skadeverkningar.” Det är det första som utskottet skriver. När det gäller att direkt ge bidrag säger utskottet: ”Om däremot ett mottagarland skulle begära bistånd med program som syftar till att motverka skadeverkningar av alkohol, har SIDA möjlighet att tillmötesgå en sådan begäran.” Det innebär ännu en befogenhet för SIDA. Slutligen skriver utskottet: ”SIDA har också möjligheter att efter ansökan bevilja enskilda svenska organisationer bidrag för insatser av denna typ i u-länder. Även i sådana fall bör det emellertid förutsättas att de tilltänkta insatserna är väl förankrade i vederbörande land.” Utskottet har alltså i enighet givit SIDA befogenheter att ta itu med detta stora problem. Herr talman! Med det anförda instämmer jag i yrkandet om bifall till reservationerna 1, 7 och 12.
Herr talman! Till Torsten Bengtson vill jag säga att vi hela tiden har hävdat att Cuba är ett land, som mycket väl uppfyller de kriterier som riksdagen har satt upp för att ett land skall erhålla bistånd. Vi har inte ändrat vår inställning. Vi har också sagt att det i det fortsatta samarbetet skall förekomma ett biståndssamarbete. När det gäller de övriga länder som vi föreslår skall få bistånd försökte jag i mitt anförande ganska utförligt motivera varför vi menar att det i vissa situationer finns anledning att gå in med hjälp. Jag exemplifierade med Portugal. När detta land efter en lång tid av fascism blev demokratiskt, var vi eniga om — även centerpartiet, såvitt jag kan erinra mig — att Sverige skulle stödja Portugal i dess demokratiska utveckling. När det gäller vårt val av länder i Latinamerika är det konstaterat att både Jamaica och Dominikanska republiken har speciella ekonomiska svårigheter och akuta problem. Torsten Bengtson nämnde andra länder, såsom Costa Rica, Mexico och Colombia, och frågade samtidigt: Visst kan vi stödja länder i Latinamerika, men varför inte dessa länder? Jag har dock inte sett någon motion från centerpartiet om bistånd till vare sig Costa Rica, Mexico eller Colombia. En sådan motion får naturligtvis prövas precis på samma sätt som andra motioner i detta sammanhang. När Torsten Bengtson talade om kriterierna, sade han att det skall vara fråga om både fattigdom och en avskyvärd regim. Det är väldigt svårt att ge bistånd till länder som har avskyvärda regimer, vilket ofta är detsamma som diktaturer. Vi anser att det finns anledning att vara flexibla i dessa sammanhang. Jag har också läst ut ur Hans Blix anförande här att vi inte får vara så helt låsta vid dessa kriterier. Vi måste också kunna ge stöd som är tidsbegränsat. Det säger vi i våra förslag beträffande de länder som vi har nämnt: Jamaica och Dominikanska republiken.

Herr talman! Cuba fyller väl kriteriet för u-hjälp, säger Gertrud Sigurdsen, men Cuba är ingen demokrati, så i det avseendet kan landet inte jämställas med Jamaica och Dominikanska republiken. Centerns motivering för att upphöra med biståndet till Cuba har inte varit de utrikespolitiska bravaderna, utan det avgörande har varit att Cuba glädjande nog har fått så mycket högre inkomst per capita att det inte är befogat att ge u-hjälp mera. Varför gick man in för att avveckla bidraget till Tunisien, Gertrud Sigurdsen? Jo, därför att det landet uppnått en så pass hög nivå. Motiveringen är densamma för Cubas del. Cuba har kommit dithän att det finns andra länder som bättre behöver u-hjälpen. Alla de militära operationer som Cuba har för sig framhäver ytterligare att ekonomin är bättre än tidigare. Annars skulle man inte anse sig ha råd med någonting sådant. Jag skall inte gå in på vad jag anser om regimens åsikter. I fråga om Jamaica hade Gertrud Sigurdsen svårare att hitta en motivering för att ge bistånd, eftersom landet ligger fem å sex gånger över det fattigdomsstreck som dragits av Förenta Nationerna. Att finna en motivering för att ge u-hjälp till ett land där inkomsten kommer upp till 1 200 dollar per capita är verkligen svårt. Då får man nog konstatera att det är en klar politisk bedömning som motiverar att pengar ges till detta land. I fråga om kriterierna för en del andra länder var det egentligen mot vpk jag vände mig när jag sade att människor som haft olyckan att bli födda i ett fattigt land med en avskyvärd regim enligt vpk inte skall få någon u-hjälp. Detta var inte riktat mot socialdemokraterna eller Gertrud Sigurdsen utan det var mot Bertil Måbrink, som ju anförde att man borde trappa ner biståndet till vissa sådana länder. Jag finner inte så värst stor logik — eller kanske ingen logik alls — i det Gertrud Sigurdsen har sagt i dag om vilka länder som skall bli delaktiga av svensk u-hjälp.
Herr talman! Det är riktigt att Cuba inte är någon demokrati i västerländsk bemärkelse. Vad beträffar de enormt höga inkomster som Cuba skulle ha fått, den ekonomiska utvecklingen och landets ekonomiska situation så redovisade jag de aktuella siffrorna i mitt inledningsanförande. Eftersom Cuba är så enormt beroende av sin sockerexport och priset på socker har sjunkit till bottennivå, är inte Cubas ekonomiska situation sådan som Torsten Bengtson beskriver den. Vi var helt överens om att biståndet till Tunisien skulle avvecklas på grund av den ekonomiska utvecklingen. När det gällde det beslut som riksdagen fattade om Cuba talade man om den ekonomiska utvecklingen, i varje fall från mittenpartierna. Nu för också Torsten Bengtson in de militära operationerna som Cuba deltagit i. Låt mig i sammanhanget säga att det var befriande att höra Hans Blix ställningstagande till de moderata attackerna mot Vietnam. I fråga om Jamaica gäller det inte någon definitiv gräns för den ekonomiska situationen i landet. Jamaica är en av de demokratier som har en akut besvärlig situation. Lika väl som vi stödde Portugal bör vi nu kunna stödja Jamaica. Och Sverige är inte det enda land som ger stöd i det fallet, utan det gör också Norge. Det finns situationer, när länder har det ekonomiskt besvärligt, även om de inte tillhör de allra fattigaste, och vi har kommit fram till i tidigare biståndsdebatter att då bör man kunna räcka en hjälpande hand åt demokratier för att stödja den demokratiska utvecklingen. Det är motivet till att vi har föreslagit bistånd till bl.a. Jamaica.
Herr talman! Gertrud Sigurdsen tar upp en visserligen viktig sak för Cuba, nämligen sockret, men tar inte hänsyn till andra faktorer. Jag har hämtat mina siffror från Världsbanken, 1978 års World Bank Atlas. Jag tror inte att det finns några senare siffror publicerade. De visar att Tunisien har lägre inkomst per capita — 720 dollar mot Cubas 830 dollar. Ändå tog den socialdemokratiska regeringen initiativ till att avveckla stödet till Tunisien men inte till Cuba. Centerns motivering för att avveckla stödet till Cuba var inte de militära operationerna. Jag deklarerade redan tidigare att det var främst för att Cuba hade nått upp till en sådan inkomstnivå att man kunde börja avveckla stödet. Att sedan deras ekonomiska ställning var så pass god att de ansåg sig kunna bedriva militära operationer i främmande världsdelar och att de dessutom själva gav u-hjälp var faktorer som ytterligare stödde vår uppfattning att Cuba inte var ett av de länder som borde få del av bistånd från svensk sida.

Herr talman! Jag tror det finns skäl att understryka att industrialiseringen i u-länderna är en mycket bred process. Vi debatterar kanske oftast, och med rätta, de stora multinationella företagens projekt i frizoner i olika delar av tredje världen, där man hårt exploaterar och utsuger arbetskraften till orimligt låga löner, under fruktansvärda arbetsvillkor osv. och sedan med hjälp av den produktionen kan bedriva en osund konkurrens. Den debatten är utomordentligt viktig att föra, och vårt parti tillhör dem som kanske främst för den. Men det får inte undanskymma att industriutvecklingen i u-länderna är en mycket bredare process än enbart dessa multinationella projekt, som ofta är en kombination av hög teknologi och extremt låga löner. I många andra länder än där de stora projekten finns pågår en industrialisering som är mycket mindre uppmärksammad och som jag skulle vilja beteckna som mera djupgående. Men den processen sker också under mycket stora svårigheter och behöver ett väsentligt utökat bistånd utifrån. En rad u-länder har kommit fram till att en social och ekonomisk utveckling bäst kan åstadkommas genom en parallell förstärkning av jordbruket och industrin, där utvecklingen i den ena sektorn ger impulser till den andra sektorn i ett nödvändigt samspel. Det är nödvändigt att jordbruksmetoderna förbättras och att genomgripande jordreformer görs för att man skall övervinna undernäringen och på längre sikt skapa en dräglig livsmedelsstandard. Men i många fall är möjligheten att öka jordbruksproduktionen beroende av att man har en viss enklare kapitalvaruindustri, gödningsämnesindustri och liknande, inom landet. Alternativet att belasta betalningsbalansen med jordbrukets mekanisering kan ofta ställa sig orimligt dyrt för många u-länder. Det finns en koppling mellan jordbrukets utveckling och en inhemsk industri. På motsvarande sätt kan utvecklingen av en enkel konsumtionsvaruindustri i u-länderna vara avhängig av att det finns en köpkraftig efterfrågan, och den måste i sin tur i stor utsträckning komma via höjda inkomster inom jordbrukssektorn, där den mycket stora majoriteten av befolkningen finns i de flesta u-länder. En sådan balanserad process bedöms av många u-länder vara en förutsättning för att man verkligen skall kunna få till stånd både en social-ekonomisk utveckling och en utjämning. Mot denna bakgrund är alltså industribistånd mycket viktigt. I slutet av 1960-talet väcktes några motioner från socialdemokratisk sida om att industribiståndet borde lyftas fram till en viktigare plats när det gällde bistånd. Då talade man annars väldigt mycket om enbart landsbygden och jordbruksutvecklingen. Under några år på 1970-talet har industribiståndet ökat mycket snabbt, från ett par procent till en tredjedel av hela biståndsbudgeten. Detta bistånd blir allt viktigare för framtiden. Det bör understry kas, inte minst mot bakgrund av den debatt som förts tidigare här i dag, att det industribistånd vi talar om är anpassat till de inhemska marknaderna. Det rör sig inte om några gigantiska projekt. När det gäller exempelvis de två pappersbruken Bai Bang och Mufindi i Vietnam resp. Tanzania, så rör det sig ju om en produktionskapacitet som är väsentligt mycket mindre än den man har i ett modernt svenskt pappersbruk.

När vi talar om industribistånd vill jag också nämna ett annat område, som inte bör komma bort i diskussionen här, och det rör det arbete vi bedriver internationellt för att åstadkomma en kod för teknologiöverföring till u-länderna av den tekniska kunskap som finns inom företagen i i-världen. Utrikesutskottet tog upp den frågan i det betänkande som lades fram förra året och som behandlades i samband med den stora u-landsdebatten i början av hösten. Utskottet har återkommit till frågan i år och understryker att det är viktigt att vi försöker arbeta på så sätt inom UNCTAD och inom andra fora att koden på sikt kan få en delvis förpliktande karaktär. Det viktiga är naturligtvis att man uppnår ett resultat så att en teknologiöverföring verkligen kommer till stånd, men Sverige arbetar i det sammanhanget för att koden skall få en alltmer förpliktande karaktär. Det är utomordentligt viktigt hur vi internationellt driver frågan om teknologiöverföring och koder i det sammanhanget liksom när det gäller de multinationella företagens uppträdande i u-länderna. Detta bör därför inte glömmas bort, så att vi enbart talar om ekonomiskt bistånd från vår sida när vi överväger hur vi skall kunna främja u-ländernas industrialisering. I reservationen 16 understryker socialdemokraterna att det mot denna bakgrund är beklagligt att den borgerliga majoriteten när det gäller det internationella samarbetet med u-länder har stannat för en så pass egendomlig konstruktion som den fond för internationell utveckling, SWEDFUND, som beslutats av förra årets riksdag och som nu har börjat operera. Genom den fonden och dess konstruktion sker nämligen en mycket olycklig sammanblandning, i samma fond och i samma beslutsögonblick, mellan vad som är biståndspolitiskt motiverat och vad som är kommersiellt motiverat. Fondförslagets konstruktion innebär att u-länderna får lov att göra s.k. joint ventures, skapa samägande, för att få del av just denna bit av biståndsbudgeten. Initiativet och förhandlingsstyrkan överlämnas därigenom till svenska företag som planerar en investering i något u-land. Det strider mot den princip vi har i fråga om landprogrammering av biståndet, dvs. att biståndet skall utgå från mottagarlandets planering och utnyttjas där det enligt mottagarlandet är mest angeläget. Med det system som vi förespråkar och som fanns tidigare finns det ingenting som hindrar mottagarländerna från att om de så önskar begära att en del av biståndet från SIDA skall användas för uppbyggnad av ett företag som är samägt med en utländsk industri. Vi anser att den ytterligare bindning av biståndsmedlen som den nu föreslagna ägarkonstellationen när det gäller företag i u-länder skapar innebär en inskränkning av mottagarländernas rätt att utifrån sina problem planera för industrialiseringen. U-länderna har aldrig begärt den fond som har inrättats genom stöd av den borgerliga majoriteten i riksdagen. De har begärt mer bistånd, särskilt på industriområdet, men de har begärt att få det biståndet i så obundna former som möjligt. Detta är i själva verket ett av deras huvudkrav. Fondförslaget innebär i stället att ytterligare en del av biståndsanslaget, förutom varubiståndet, binds för speciella ändamål. Skall man konkretisera den här konflikten mellan kommersiella motiv och biståndsmotiv, kan den väl fokuseras till den SIDA-personal som finns i u-länderna på våra biståndskontor. Med den här konstruktionen får ju personalen en dubbelroll: dels att stödja fondens arbete — en av staten beslutad fond —, dels att finna investeringsobjekt som svenska företag kan vara intresserade för, dels när det gäller den övriga biståndsverksamheten att på bästa sätt stödja mottagarländernas utvecklingsansträngningar, som inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med de andra intressena. Den här sammanblandningen av att å ena sidan stödja de prioriteringar som mottagarlandet gör och å andra sidan få lov att söka samarbetspartner för svenska företag som råkat vara intresserade är en dubbelroll som kan skapa motsättningar och oklarheter, som inte är till fördel för vårt bistånd. Som vi har understrukit tidigare uppfyller fondens disposition av biståndsmedlen inte de minimikrav beträffande biståndets gåvoandel som OECD:s biståndskommitté DAC har ställt upp. I stället för en fond där man sammanblandar kommersiella motiv och biståndsmotiv, som här har skett, menar vi att man ordentligt bör bredda det industribistånd som jag har talat om tidigare och som vi anser vara utomordentligt viktigt. Jag har med mig ett nyutkommet nummer av den amerikanska tidskriften Business Week. Där finns en stort uppslagen annons från Saab-Scania AB. I annonsen talas det om hur Saab-Scania på ett utomordentligt lyckosamt sätt och med stor precision arbetar med det svenska biståndsprojektet i Bai Bang. Saab-Scania har funnit skäl att använda Bai Bang-projektet och den planering som pågår där för att tala om hur företaget har kunnat arbeta inom ramen för ett svenskt biståndsprojekt. Uppenbarligen finner man det hela fungera så väl att man vill tala om det för sina kunder i den amerikanska tidskriften Business Week. Det är precis på det här sättet som det skall vara. Det skall inte vara som när det gäller den tilltänkta fonden, nämligen att Saab-Scania om det söker en partner i Vietnam vänder sig till den svenska regeringen, varefter denna ställer upp med skattepengar — alltså därför att Saab-Scania av kommersiella motiv har funnit skäl att engagera sig tillsammans med något företag i Vietnam. Det är precis tvärtom: att den svenska staten tillsammans med den vietnamesiska staten har kommit fram till vad som är Vietnams prioriteringar. I Vietnam har man funnit att man önskar den typ av teknologi som Saab-Scania utmärkt väl representerar. Saab-Scania kan alltså göra någonting inom ramen för vad Vietnam prioriterar starkt. Det är uppenbarligen ett utomordentligt viktigt arbete, så viktigt att Saab-Scania vill föra ut sin insats i Bai Bang-projektet till internationell kännedom. Detta är ett utmärkt exempel på hur industribiståndet bör fungera. Det är mycket viktigt att vi har klara linjer där vi gör en åtskillnad mellan vad som är biståndsmotiverat och vad som är motiverat från kommersiell synpunkt, särskilt som industribiståndet behöver öka samtidigt som det finns kommersiella intressen som är mycket motiverade. Vi behöver öka vår export till tredje världen. Det blir en hopplös situation, om vi blandar ihop de kommersiella motiven och biståndsmotiven, så att vi egentligen inte vet vilka intressen vi tjänar. Vad väldigt många u-länder — jag använder kanske uttrycket u-länder lite slarvigt — har värderat mycket högt i den svenska biståndspolitiken är just att Sverige inte har biavsikter med biståndet — att det inte,som när det gäller stormakterna, finns direkta företagsintressen, militära intressen eller något annat bakom biståndet. Det bistånd som ges lämnas i ett förtroendefullt samarbete med mottagarlandet, varvid man inte behöver misstänka givarlandet för att ha biavsikter. Det skall gärna erkännas att fonden representerar en liten del av biståndsbudgeten, varför det här inte skall överdrivas, men fonden står i alla fall för en motsatt princip, för en sammanblandning av företagens intresse att av kommersiella skäl söka kontakt med ett visst land och samhällets motiv för bistånd. Det är därför som socialdemokraterna föreslår att fonden skall avvecklas och avlösas.

Vi menar i vår motion, något som vi också utvecklar i reservationen, att Sverige under 1980-talet bör använda samarbetsavtal med u-länder på ett mer aktivt sätt. Vad vi där syftar till är att förstärka samarbetet med och stödet till de u-länder som söker större internationellt oberoende och som försöker använda stödet för att uppnå större rättvisa inom sitt eget land. Ett sådant samarbete skall kunna utsträckas utöver den krets av länder med vilka vi bedriver biståndssamarbete. Ett ökat samarbete av det slaget kan — även om det inte skall överdrivas — kanske bli något av en motvikt till det internationella samarbete som nu alltmer planeras på de multinationella företagens villkor och inte på de små, oberoende ländernas villkor. Avtalen skulle kunna gälla områden som industriellt samarbete, forskning, utveckling av olika teknologier och särskilt kanske områden där vi i Sverige kan ha något att ge — områden som transportmedel, sjukvård, miljöteknik, liksom sådana industrigrenar där vi i Sverige har lång erfarenhet. Biståndsanslagen skall här naturligtvis kunna komma till användning, men i så fall enligt de grundläggande principer för biståndspolitiken som vi har. Exempelvis kan de länder som är våra huvudmottagarländer komma i åtnjutande av biståndsmedel om vi finner det motiverat av biståndsskäl. Men samarbetsavtalen skall också kunna gälla andra områden, och länder som vi antingen betraktar som för rika för att de skall få bistånd eller av andra skäl inte vill ge bistånd skall naturligtvis kunna sluta samarbetsavtal på andra områden än sådana som har med bistånd att göra. Men då skall inte biståndsbudgeten belastas. Förutom SIDA, som har den biståndsmotiverade delen att arbeta med, finns andra organ — exportrådet, IMPOD, Svenska institutet och andra —som kan bli inblandade i den här typen av samarbetsavtal. Vi föreslår i vår näringspolitiska partimotion också att man skall upprätta samhälleliga handelshus, som skall kunna sköta en viktig del av samordningen av den kommersiellt motiverade delen av den här typen av samarbetsavtal. Om sådana handelshus skall kunna aktiveras krävs en samordning av verksamheten såväl i regeringskansliet som mellan ämbetsverk och organisationer. Med den här uppläggningen skall svenska företag kunna stimuleras till ett industriellt samarbete på områden där det kommer till nytta för de breda folklagren i u-länderna. De länder med vilka samarbete etableras enligt vårt förslag skulle då vara länder som själva strävar till en bättre fördelningspolitik och därmed är mer inriktade på en sådan produktion än de länder till vilka svenska företag av egen kraft ofta söker sig i dag. En avancerad svensk teknologi och forskning kan på så sätt — och det vore viktigt — i tillämpad form bidra till att lösa problemen för fattiga människor i u-länderna i betydligt högre grad än vad som sker i dag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 16.